Fru talman! Stödet till transporter till och från Gotland behandlade vi här i kammaren för bara några månader sedan. Det var i samband med propositionen 140 förra året med förslag om utvidgat stöd för transporter till Gotland. Den propositionen innehöll, kan man säga, en paketlösning för transporter av både gods och människor: transporter på färjor och transporter med flyg till och från Gotland. Det förslag som riksdagen då antog innebar ett väsentligt utvidgat stöd för dessa transporter. I vad gäller färjegodset infördes framför allt ett stöd för de transporter som går rill Gotland. Det är ett stöd som kommer att främja näringslivet och som även kommer att hjälpa till att hålla rimliga priser på konsumtionsvaror som nyttjas av befolkningen på Gotland. Det stöd till persontrafiken på färjorna som då infördes gjordes jämförligt med kostnaden för andra klass på järnvägen. Det betydde lägre priser på färjorna, och på olika linjer innebar det en sänkning med mellan 25 och 40 946. På färjorna betalar gotlänningarna fortsättningsvis bara halva priset av vad en fastlänning får betala. Dessutom kanske vi kan ta till protokollet att färjorna blivit större, snabbare och mer komfortabla. Flygpriserna låstes till ett bestämt pris. Priserna för resor med flyg till och från Gotland var redan tidigare lägre än priserna för motsvarande sträckor mellan andra orter i Sverige. För gotlänningarna medförde detta att de i fortsättningen kan flyga tur och retur Visby-Stockholm eller Visby-Kalmar för 220 kr. Ingen bokningsavgift tas ut. För fastlänningar är priset 150 kr. för enkel resa på motsvarande sträcka. Men dessutom kan fastlänningar under tre månader av året flyga för samma pris som gotlänningarna. Det stöd som här alltså gavs i ett paket till Gotlands transportförsörjning innebär en höjning av transportstödet från 6,3 till 21 milj.kr. Vi hade när vi då behandlade den här frågan ett borgerligt krav på att tiden för det nedsatta priset för fastlänningar som föredrar att flyga till och från Gotland skulle utökas. Riksdagen avslog emellertid det kravet, och beslutet blev en rabatt som gäller under de tre sommarmånaderna, vilket motiverades med att man ville främja turismen. En av motiveringarna i det borgerliga kravet på en utökning av stödet att gälla under sex månader var väl också att det skulle främja turismen och förlänga turistsäsongen. När vi nu skall gå till beslut i denna fråga finns det ett borgerligt krav på full rabatt på flyget året runt och för alla. Jag förstår att det kan resas sådana krav från Gotland. Det ställs krav av många olika slag från många olika håll här i landet — det kan gälla kommunikationer, det kan gälla vägbyggen, det kan gälla industrietableringar m.m.

När det gällde personstödet satsade vi framför allt på färjetrafiken, och det stödet uppgår till 8 milj.kr. I utskottsbetänkandet över den proposition som vi behandlade i december förra året framhölls att det borde vara möjligt att under den pågående fyraåriga försöksperioden ompröva och ändra stödet, om speciella omständigheter skulle påkalla det. Det finns alltså en skrivning om en prövning under fyraårsperioden. Vi har inte ansett att det efter den korta tid som stödet tillämpats redan nu finns anledning att ändra det beslut som fattades förra året, och därför har vi reserverat oss på denna punkt. Vi anser att stödet hade en sådan utformning och var så kraftigt att vi kan avvakta utvecklingen ett tag framöver. Det är väl inte heller absolut säkert att man bäst främjar näringslivet och människorna på Gotland genom att satsa ytterligare medel för just flygtrafiken — och genom att satsa på så sätt att vi som bor på fastlandet skall få åka billigare till och från Gotland. Det stöd som tidigare har införts för persontrafiken har vi lagt på färjetrafiken, och vi vet att de flesta turisterna till och från Gotland anlitar färjorna. Det är en speciell kategori som åker med flyget. Vi har varit med om beslutet att ha rabatterade priser för alla under tre månader, men ett beslut att dessa rabatterade priser skall gälla ett helt år innebär väsentligt ökade kostnader. När man från borgerligt håll förra året krävde att de rabatterade priserna skulle gälla under sex månader i stället för under tre månader uppgavs att det skulle innebära en merkostnad på 1 milj.kr. Man har inte sagt vad merkostnaden blir när man nu går från det tidigare kravet på sex månader till tolv månader. Jag vill upprepa att socialdemokraterna i utskottet ställer sig mycket positiva till att försöka lösa problemen för människorna på Gotland genom åtgärder som främjar näringslivet och turismen där. Vi anser emellertid att den satsning som har gjorts och det förslag som kommunikationsministern framförde i propositionen i höstas har gått mycket långt. Det kanske är svårt att finna något motsvarande stöd för andra delar av vårt land. Det finns också turism som går till Norrland, och det finns turistorter som är attraktiva i andra avlägset liggande delar av vårt land. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Dagens krav på snabba förbindelser mellan landets olika delar ställer Gotland i en särskilt ogynnsam situation, därför att valmöjligheterna är få på grund av att en landförbindelse saknas. Mot den bakgrunden har det s.k. Gotlandsstödet utformats. Liksom fraktstödet för transporter till och från Norrland har för Gotlands del utformats .ett transportstöd för gods som är väl utvecklat i dag. Avsaknaden av landförbindelser gör att persontrafiken till stor del måste ske med flygtransport. För att underlätta resemöjligheterna gäller också speciellt rabatterade priser i Linjeflygs trafik mellan Gotland och fastlandet. Dessa lägre priser gäller året runt för fast boende på Gotland men endast tre sommarmånader för övriga resenärer. I år har trafikutskottet haft att ta ställning till motionen 1453, i vilken hemställs att ”det speciella rabattpris som f. n. gäller i Linjeflygs trafik mellan Gotland och fastlandet kommer även icke gotlänningar till del året runt”. När vi i trafikutskottet såg närmare på frågan, visade det sig att den förväntade kostnadsökningen inte blev särskilt stor, om det rabatterade priset gällde året runt även för icke-gotlänningar. Kostnaden kan sålunda inrymmas i det förslagsanslag som har anvisats för ändamålet. Det måste innebära en klar förbättring av kommunikationerna att den nuvarande barriären för övriga resenärer tas bort. Det lägre flygpriset blir utan tvivel av stor betydelse både för turistnäringen på Gotland och för det övriga näringslivet på ön. Herr talman! Med denna korta motivering yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Först vill jag med tillfredsställelse konstatera den avsevärda förbättring av transportstödet för Gotland som har ägt rum under de senaste åren. Jag vill emellertid skynda mig att tillfoga att detta avsevärda transportstöd för Gotland förefaller mig helt naturligt med hänsyn till Gotlands unika trafiksituation. Jag kan även tillfoga att resultatet är en följd av hårt borgerligt arbete i dessa ärenden en följd av år här i riksdagen. I år är jag en av undertecknarna av trepartimotionen 1453, i vilken hemställs att ”riksdagen beslutar att hos regeringen begära att det speciella rabattpris som f.n. gäller i Linjeflygs trafik mellan Gotland och fastlandet kommer även icke gotlänningar till del året runt” — inte som nu bara under juni-augusti. I motionen framhålls att det på detta sätt ökade transportstödet för Gotland skulle vara av den största betydelse från regionala, sociala och näringspolitiska synpunkter. Med anledning av vad herr Rosqvist anförde vill jag framhålla att det är angeläget att den förstärkning av transportstödet som vi föreslår kommer till stånd nu. Att skjuta på den och pröva den längre fram förefaller inte behövligt. Det är också ganska naturligt att vi motionärer återkommer i denna sak, som vi har stridit för tidigare. Förra gången försöktes en kompromiss, dvs. att denna förmån skulle gälla sex månader. Men det ursprungliga kravet var hela året, och detta krav för vi nu fram. Flyget till och från Gotland avviker i mycket från annat flyg. Ett helt annat klientel än på andra flyglinjer utnyttjar detta flyg. Det är ett verkligt folkflyg. Herr talman! Jag anser mig inte behöva närmare utveckla våra tankar i motionen utan noterar med tacksamhet att trafikutskottets majoritet har hemställt om bifall till densamma. Jag yrkar följaktligen bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Schött säger att han anser det vara angeläget att den utökning av transportstödet till Gotland som han vill lägga på flyget genomförs redan nu. Ja, herr Schött, det kan finnas delade meningar om var man skall lägga en eventuell utökning av stödet. Men jag vill säga herr Schött att den paketlösning i fråga om Gotlands transportoch trafikproblem — jag betonar ännu en gång att det var en paketlösning - som vi fattade beslut om i december 1974 innebär en väsentlig ökning. Vi följde principen att det skall vara lika billigt att resa med färjorna som det är att resa på järnväg. Färjorna går snabbt, och det går bra att komma till och från Gotland på det sättet. För dem som bor på Gotland gäller dessutom kraftigt reducerade priser på flyget. Jag vill också säga att vid de kontakter som togs när de borgerliga framförde det förslag som de kallade vägprincipen för priset på resor till och från Gotland beräknades att ett genomförande av det förslaget skulle kosta ca 12 milj.kr. Men vi avvaktade utvärderingen av då utgående stöd och kom fram till att man i stället borde gå efter järnvägsprincipen, som innebär en kostnad på 17 milj.kr., dvs. ett med 5 milj.kr. ökat stöd i förhållande till det borgerliga förslaget. Likväl är herr Schött och andra icke nöjda. Nöjd blir man aldrig, herr Schött, men har man gjort utvärderingar så måste man någonstans lägga fast sina principer. Det var vad som skedde i propositionen 1974:140, men det finns möjligheter att ytterligare utöka stödet på de olika trafikgrenarna, när vi under hand utvärderar erfarenheterna. Och glöm inte, herr Schött, att stödet ökades med 300 96 i december månad.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att transportstödet ökat högst avsevärt. Jag vet också hur det stödet har tillkommit och hur länge det dröjde innan det kom till. Det verkar som om herr Rosqvist vore ängslig för att gotlänningarna fick för mycket transportstöd. Jag har den bestämda uppfattningen att ännu dröjer det länge och fordras avsevärt mer innan det blir fullt tillfredsställande. Ånyo vill jag understryka att Gotland genom sitt läge befinner sig i en alldeles unik situation. Dessutom har ön utomordentliga besvärligheter med sitt näringsliv, osv. Än en gång ber jag att få tillstyrka utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker att det borde vara pinsamt för herr Schött att bli påmind om att förutsättningen för stödet till Gotlandstrafiken var den proposition som togs någon gång 1969 och som innebar att det krävs tillstånd för färjetrafik till Gotland. Det var det första steg som togs för att verkligen lösa problemen. Då fick man ett konkret instrument att arbeta med. Den gången protesterade herr Schött. Då reserverade sig moderata samlingspartiets företrädare. Man var inte med på detta. Man ville ha fri etablering i vad gällde trafiken på Gotland. Hur tror herr Schött att det hade varit med stödet i dag, om vi hade lämnat fritt fram, som det var tidigare, för vissa rederier att komma in på sommaren när trafiken var intensiv och skumma av grädden, dvs. ta hand om inkomsterna från juni till augusti? Med det socialdemokratiska förslag som kom 1969 gavs det möjligheter för det företag som bedriver den här trafiken att jämna ut intäkter och kostnader över hela året. Därmed skapades det också möjligheter att ge en något så när jämn trafikservice året runt. Herr Schötts parti var emot det förslaget.
Herr talman! Med största lugn avvaktar jag en objektiv historieskrivning om vad som uträttats från borgerlig sida och från socialdemokratisk sida när det gäller transportstödet till Gotland. Men låt oss hålla oss till den sak det i dag gäller. Här är frågan om vi vill ge gotlänningarna det ökade transportstöd som motionärerna och utskottet föreslår eller ej.
Herr talman! Gotlandstrafiken har under de senare åren debatterats ganska livligt här i kammaren. Ser man tillbaka kan man väl konstatera att hela frågan har varit något av en lång lidandeshistoria. I dag tycker jag att vi från gotländsk sida har anledning att se mera optimistiskt på framtiden. Vi tror oss kunna skönja, såväl i utskottet i dess helhet som här i kammaren, en mera positiv inställning till de gotländska livsfrågorna, inte minst när det gäller kommunikationer. Här har berörts frågan om färjetrafiken. Jag vill säga några ord om den. Riksdagen beslöt i fjol om ett godstransportstöd i båda riktningarna, som skall utgå med 75 96 av den s.k. längdmetertaxan. Vi vet emellertid att detta inte räcker för att skapa de s.k. vägpriserna för Gotlandstransporternas del. Det skulle inte ens vara tillräckligt om staten betalade 100 96 av färjetaxan och trailern följaktligen står fritt på färjedäcket. Det som saknas är en överenskommelse med bilgodsföretagen om att dessa skall tillämpa godstaxan för fjärrtrafik. Utskottet uttalade i fjol att det nya systemet om möjligt skulle träda i kraft redan den 1 februari innevarande år. Jag vill gärna till kammarens protokoll få antecknat att förhandlingar har tagits upp — det är statens prisoch kartellnämnd som har uppdraget att förhandla med bilgodsföretagen — men något resultat har man ännu inte uppnått. Den utjämning som riksdagen alltså beslöt skulle komma till stånd den 1 februari i år har ännu inte blivit verklighet för Gotlands del. Vi hoppas och förväntar oss snara resultat av de förhandlingar som nu pågår. I fråga om flygpriserna är starka motiveringar anförda för att man bör sträcka sig så långt som nu föreslås när det gäller Gotland. Gotlands trafiksituation är som här har sagts helt unik. Skall fastlänningar besöka Gotland eller gotlänningar besöka fastlandet, går det inte att sätta sig i bilen och köra sträckan på 20 mil, som avståndet är till exempelvis Stockholm, eller i motsatt riktning till Visby. Det går inte heller att sätta sig på tåget. Detta har naturligtvis, som herr Schött framhöll, medfört att det klientel som reser med Gotlandsflyget har en helt annan sammansättning än de grupper som utnyttjar flyget i andra delar av landet. På Gotlandsflyget reser människor som annars skulle ha åkt i sin egen bil eller tagit tåget. Det finns helt enkelt ingen valmöjlighet. Färjetrafiken är det enda alternativet, men resan med färjorna tar dock sex-sju timmar. Enda möjligheten att göra ett endagsbesök på fastlandet är att ta flyget. Utvecklingen av biljettpriserna, speciellt för fastlänningar vid resa med flyg till Gotland, har varit mycket ogynnsam. Det nya prissystem som infördes i början av 1973 har medfört att priset för den som vill resa med flyg från Stockholm till Visby har höjts från 238 till 390 kr., en prishöjning med inte mindre än 64 946. Detta har medfört att frekvensen på Linjeflygs linjer till Gotland har nedgått mycket starkt. Vi börjar känna oro för den utveckling som nu kan skönjas. Vi tror att om kammaren i dag beslutar en rabattering även i den andra riktningen — alltså för den som vill flyga från fastlandet till Gotland — skulle det betyda mycket för möjligheten att utveckla Gotlands näringsliv och främst kanske turismen, men det skulle givetvis också från sociala och regionalpoltiska synpunkter i övrigt vara av stor betydelse.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

Herr talman! I motionen 1534 har vi motionärer tagit upp frågan om atmosfärens fortlöpande försurning, dess inverkan på mark, vatten och det biologiska systemet. Visst har åtgärder vidtagits för att begränsa luftföroreningarna, men det skulle vara fel att anse att inte försurningen trots detta fortsätter i oroväckande grad. Den skadar fisk, gröda, bär, svampmarker m.m. och skapar bekymmer såväl för den stora allmänheten som för ägare och brukare av mark och vatten. Det var inte utan en viss förvåning som jag förra veckan i kammaren lyssnade till en talare, som yttrade: Naturligtvis måste man erkänna att det fortfarande finns sjöar att restaurera i vårt land — även om man under de senaste fem åren lyckats restaurera ett femtiotal. Emellertid förekommer ingen ny nedsmutsning av sjöar. Utsläppen minskar snabbt — det visar all statistik. Det kan nämnas att en undersökning som gjorts av Fiskevårdsförbundet inom Älvsborgs läns norra del visar att ca 15000 ha sjöareal på grund av försurning mist sin betydelse som fiskevatten. Enligt information i TV:s regionalprogram Västnytt för kort tid sedan hade fiskeristyrelsen hos tio länsstyrelser begärt uppgifter om mätning av försurningen i sjöarna och uppdragit åt dem att göra en prioriteringslista över de tio mest extremt skadade sjöarna i varje län. Det lämnades också kostnadsuppgifter. Att kalka upp de tio i Älvsborg skulle kosta ca 10 milj.kr. årligen. En sammanräkning ger vid handen att åtgärder för att rädda detta antal sjöar i varje län från norska kusten och ned i Halland i ett tio mil brett bälte kan komma att kosta 30-40 milj.kr. årligen. Det är helt klart att försurningen inte bara berör vattnet, men försurningen är lättast att konstatera i vatten, och det har också klart fastställts att en sådan förekommer där. Enligt min mening är det svårt att tro att den skadliga nederbörden koncentrerar sig till sjöarna. Samma slags nederbörd som faller över dem faller enligt vad jag tror också över marken. Olika åtgärder behöver vidtas för att minska surhetsgraden i såväl mark som vatten, och vi motionärer har visat en väg i vad gäller marken. Det är inte sagt att den leder till den slutliga lösningen, men det är dock en väg för att komma till rätta med problemen åtminstone på kort sikt. Jag vill också understryka att kalkning och gödsling inte helt är samma sak. I de landsdelar som är hårt utsatta görs också ansträngningar för att komma till rätta med försurningen genom kalkning i stor skala. Enligt dagsaktuella uppgifter sprider lantbrukarna i Skaraborg, Älvsborg och Bohus län 60 000 ton kalk på åkrarna per år till en kalkkostnad av ca 8 milj.kr.; därtill kommer fraktkostnaderna. Enligt samma uppgifter upplevs efterfrågan på kalk som enorm. Den har ökat mycket väsentligt de senaste tre åren, och tillgången motsvarar nu inte efterfrågan. Det är givetvis en huvuduppgift att komma till rätta med utsläppen och därmed minska luftens inslag av föroreningar, men så länge vi inte effektivt har klarat detta inom landet och internationellt är det min mening att vi med de medel som står till buds måste motverka de skador som förorsakas. Det som händer exempelvis i Västsverige enligt de senaste rapporterna kan betecknas som en miljökatastrof. Att motverka denna är en för oss alla gemensam uppgift, och vi måste tillsammans ta ansvaret för både kostnader och åtgärder. Herr talman! Jag har nu inget yrkande utan hänvisar bara till det särskilda yttrande som finns fogat till jordbruksutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 6 behandlas motionen 1543 med förslag att riksdagen nu skall uttala sig för åtgärder för att stimulera till ökad egen lagerhållning av drivmedel i gårdscisterner på jordbruken. Oljekrisen vintern 1973-1974 kom på ett påtagligt sätt att belysa vårt lands beroende av en säkrad oljetillgång. För att begränsa denna visade sårbarhet som kan uppstå genom olika störningar i oljetillförseln är möjligheten till ökad lagring i olika sammanhang av stor betydelse. Jordbrukets strukturförändring till nästan total mekanisering har t.ex. inneburit att antalet traktorer 1973 var ca 182 500 och antalet självgående skördetröskor ca 27 800. Alla dessa är helt beroende av drivmedel, huvudsakligen dieselolja. Detta har medfört att jordbrukare i regel har egna oljetankar för att ha behövliga drivmedel nära till hands. Men genomsnittligt sett, för jordbruket i dess helhet, är denna lagring inte tillräcklig för att täcka ett års förbrukning. I enstaka fall har man emellertid utvidgat den egna oljereserven med ytterligare tankanläggningar för att säkra driften vid eventuella avbrott i leveranserna, dvs. man har en direkt beredskapslagring. En sådan reservlagring vid de enskilda gårdarna är en i hög grad vällovlig och önskvärd beredskapsåtgärd. Genom sin decentralisering till kanske 100 000 olika ställen är den relativt väl skyddad i avspärrningseller ofredstider och leveranserna kan vara utförda under normala förhållanden. Om ett läge skulle uppstå med krav på ombyggnad till gengasdrift, bör denna omställning kunna utföras på en längre tid. Och även efter ombyggnad till gengasdrift förbrukas en del dieselbränsle för tändfunktionen i motorcylindrarna. Utskottet framhåller i sin skrivning, vilket också är helt riktigt, att en motion av liknande slag behandlades vid föregående års riksdag. Förra årets motion remissbehandlades, varvid olika synpunkter framkom. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som svarar för beredskapsplaneringen, var i huvudsak positiv till motionens tankegångar men framhöll att den allmänna beredskapslagringen av drivmedel skall tillgodose jordbrukets behov med samma försörjningsuthållighet som gäller för andra samhällsviktiga områden. Men överstyrelsen framhöll dessutom att det var av stort värde om ytterligare beredskapslagring, exempelvis i gårdscisterner vid jordbruken, tillkom på enskilda initiativ. Statens jordbruksnämnd och Lantbrukarnas riksförbund ställer sig främst av kostnadsskäl tveksamma till en ökad lagring av drivmedel i gårdscisterner. Men var kan man få någon lagring utan att det kostar någonting? Ingen av remissinstanserna var emellertid beredd att tillstyrka fri dispositionsrätt för jordbrukarna till det egna drivmedelslagret. Frågan om frivillig beredskapslagring av traktorbränsle inom jordbruket har vid olika tillfällen tidigare behandlats av riksdagen. Statsmakterna beslöt 1939/40 att ekonomiskt stöd skulle utgå. Under 1950-talet behandlades och beslutades olika åtgärder för att stimulera till ökad lagerhållning i gårdscisterner. Lagret var avsett att tillgodose behovet för egna motorredskap och kunde endast om rikets intresse så oundgängligen krävde tas i anspråk för annat ändamål. Det som gick under 1950-talet borde också, tycker man, kunna tillämpas under 1970-talet. Beror motståndet mot detta på rädsla för en favorisering av jordbruket, så borde samma villkor kunna gälla all lagerhållning i enskild regi som är avsedd för samhällsnyttig verksamhet. Disponering för eget bruk; med undantag för situationer då rikets intresse särskilt kräver annat, blir en kompensation för lagringskostnaderna. Vidare bör lagringskostnaderna beräknas som driftkostnader med avdragsrätt, och tillgången till eget lager kan kanske också vid olika tillfällen innebära en besparing. Herr talman! Utskottet föreslår att motionen ej skall föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida och hänvisar bl.a. till den av handelsministern tillsatta kommitté som skall utreda vissa beredskapsfrågor inom energiområdet. Men jag tycker nog att jordbruksutskottet hade kunnat vara litet mer positivt till vad som i motionen föreslagits med hänsyn till den betydelse en ökning av oljelagerhållningen har i nuläget. Då borde det vara angeläget att även stimulera till enskild sådan ökning. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Från moderat håll har vi väckt en motion om dels ökad byggnadsverksamhet för mjölkproduktion, dels uppbyggnad av kombinerade lantbruksföretag i syfte att rationellt utnyttja markresurserna i vårt lands skiftande jordbruksområden. Eftersom utskottet har konstaterat att våra yrkanden faller inom ramen för det utvidgade uppdraget till 1972 års jordbruksutredning, är vi fullt nöjda med den order att se litet närmare på sakerna som detta innebär, och jag har därför inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag. Men jag vill begagna tillfället att säga några ord om försurningen. Tillsammans med utskottets centerpartiledamöter har jag avgivit ett särskilt yttrande i den frågan. Det skrivs och talas snart sagt dagligen om denna företeelse, men det förefaller ändå som om man inte överallt riktigt har förstått hur allvarlig frågan är. Vi måste ha klart för oss att ett nedfall som beräknas till I miljon ton koncentrerad svavelsyra per år över hela landet — eller ungefär 20 kg koncentrerad svavelsyra per hektar och år — inte i längden kan bli utan följder. Som väl är kommer denna svavelsyremängd inte på en gång utan i små doser — inte större än att de buffertämnen som finns i fastmarken förmår neutralisera dem. Just där, på fastmarkerna, är kanske därför katastrofen inte överhängande. Men det är den, som jag anförde när kammaren i torsdags debatterade sjörestaureringar, i allra högsta grad när det gäller våra insjöar. På sina håll är katastrofen där inte bara överhängande utan ett faktum. I Mörrumsån har pH-värdet på två år sjunkit med 0,6 enheter. Jag har för ögonblicket glömt bort vilket utgångsvärdet var, men låt oss anta att det låg omkring 7. Det är ganska normalt. Om jag sedan talar om att laxen slutar att leka när pH-värdet kommer ned till 5,5, att laxöringen slutar vid pH 5,0, att abborren slutar vid pH 4 och att vid pH 3,5 vattnet smakar surt och alltså blir helt oanvändbart till allt hushållsändamål, så hoppas jag att kammarens ledamöter förstår lägets allvar. Nu är visserligen pH-skalan logaritmisk, dvs. nästa 0,6 enheters sjunkande i pH-skalan tar inte två år utan längre tid. Men tendensen är klar och ytterligt allvarlig. Vi behöver, som jag också framförde häromdagen, internationella överenskommelser mot de atmosfäriskt burna föroreningarna, men naturligtvis måste vi själva göra allt vad vi kan för att ta hand om vårt eget lands svavelutsläpp. Det måste väl vara oekonomiskt att först släppa ut en massa smörja och efteråt försöka bota skadorna genom kalkning, fiskinplantering och vad det nu kan vara. Billigast måste ändå vara att ta hand om de skadliga ämnena vid själva föroreningskällan. Att inte göra så utan bara gå på i samma stil som hittills innebär i klartext att låta jordoch skogsbruk drabbas av alla nackdelarna. Statligt stöd till kalkningskostnaderna är därför minst sagt ett blygsamt önskemål, men eftersom ju, vilket framgår av utskottets betänkande, man från åtskilliga håll har sina blickar riktade på de här förhållandena skall jag inskränka mig till att uttala den förhoppningen att vad blickarna registrerar måtte leda till verkliga krafttag och inte bara de helt otillräckliga åtgärder vi hittills sett. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Låt mig i detta ärende börja med att citera några synpunkter ur senaste numret av Teknisk Tidskrift, där ledaren har rubriken ”Vad utlokaliserarna aldrig tänkte på”: ”Att flytta Statens Provningsanstalt från Stockholm till Borås är en monumental dumhet. Också för några andra statliga organ är utlokaliseringen illa underbyggd. Kännetecknet för dessa är att de inte bara har myndighetsuppgifter utan också tar betalda uppdrag från beställare på en lokal marknad. De som tar uppdrag arbetar på en marknad med konkurrens, intäkter måste finansiera kostnaderna, man måste hävda sig på marknaden med tjänster som kunderna frågar efter. Ju större del av verksamhetens volym som är uppdrag dess viktigare blir kundrelationerna. Att flytta bort tex Statens Provningsanstalt, Statens Vägoch Trafikinstitut och Statens Geotekniska Institut — vars avgiftsbelagda verksamhet är 75, 60 resp 60 96 av den totala — från dess kunder, som för flertalet uppdrag finns i Storstockholm, är befängt. I regionen har dessa statliga organ byggt upp ett kundnät och där utnyttjar de sina närhetsfördelar. Utlokaliserarna” — dvs. riksdagsmajoriteten 1971 och senare 1972 — ”har inte förstått uppdragsverksamhetens natur. Det avslöjas inte bara av platsvalet — Provningsanstalten till Borås — utan också av bristen på förberedelser för utflyttningen. Att flytta ett statligt organ med rena myndighetsuppgifter är en säker affär, där tappas inga kunder, ”marknaden” är given. Man kan ägna sig åt att lösa lokaloch personalproblem. Men detta räcker inte för de utlokaliserade organ som till stor del lever på uppdrag de fått i konkurrens med andra. Man måste här analysera vad flyttningen ger för förutsättningar, hur marknaden ändras och vilka krafttag som måste tas för att verksamheten skall tåla omplanteringen. I ett företag satsar man i god tid extra på en enhet som omlokaliseras. Statsmakterna visar inget motsvarande intresse för de organ som kommenderas iväg från Stockholm. Man bygger upp stora och dyra basresurser och satsar på personalåtgärder men inget på marknadsföring. Det vittnar om dåligt affärsomdöme och bristande intresse av att vilja ta vara på kompetensen inom fungerande grupper.” Så långt ledaren i Teknisk Tidskrift. Andemeningen i denna ledare är alltså att man inte flyttar en uppdragsverksamhets kunder så lätt från ett ställe i landet till ett annat, i synnerhet inte när 80-90 96 finns i Storstockholmsområdet och man flyttar till Borås. Det är alltså i första hand om denna problematik som min motion 1686 handlar. Vad blir konsekvenserna för provningsanstalten, för dess personal och för statsverket, om nu omlokaliseringen fullföljs enligt de ursprungliga planerna? Hur garanterar vi för det första att provningsanstalten får tillräckligt med kunder till sin nya uppdragsverksamhet? En majoritet av kunderna finns, som vi hörde, i Stockholmsområdet. De kunderna flyttar man inte på. Hur skall personalen för det andra kunna känna trygghet i dagsläget? Den har visserligen fått garantier att verksamheten skall fortsätta som hittills, men vad gör man om uppdragen inte strömmar in som beräknats? Skall staten då fortsätta att fylla på med mer och mer pengar i driftbidrag? Och, för det tredje, kostnaderna för hela utflyttningen har nu successivt rakat i höjden på ett remarkabelt sätt sedan riksdagsbeslutet. Från ett beräknat belopp för utrustning och nya lokaler på 77 miljoner i början av 1973 har ramen i dag vidgats till 168 miljoner. Det är en ökning med i runt tal 120 96 på mindre än två år, alltså en dryg fördubbling från 1973 till april 1975. Man frågar sig ängsligt var det hela skall sluta — och inte bara för denna utflyttning. Vad vet vi om övriga omlokaliseringar? Om det även där har skett fördyringar i samma storleksordning, så måste ju hela denna flyttningskarusell sluta med rena ruinen för statsverket. Att personalen vid provningsanstalten är orolig framgår bl.a. av skrivelser från de anställda till näringsutskottet. Däri konstateras att den nuvarande planeringen inte är tillfredsställande. Man anger från personalen flera alternativ. Antingen måste statsmakterna redan nu väsentligt vidga kostnadsramen för Boråsverksamheten, eller också får man inom nuvarande ramar tänka sig att stanna kvar i Stockholmsområdet. Man väljer mellan dessa två alternativ. Vad kostnaderna angår så har provningsanstalten i dagens läge ett driftbidrag på ca 8 milj.kr. om året. Med de fördyringar för utrustning och lokaler — alltså de nya lokalerna i Borås —- som redan skett i och med den vidgade anslagsramen, som utskottet delvis har bekräftat med anslagsbeviljandet i förevarande betänkande, kommer behovet av driftbidrag att öka till över 30 miljoner årligen. Var detta något som riksdagsmajoriteten tänkte sig 1971 och 1972? Nej, ingalunda! Kostnadsutvecklingen måste komma som en chock för alla dem som en gång beslutade sig för att flytta ut statens provningsanstalt. Herr talman! Jag har förståelse för att det kan vara svårt att erkänna tidigare misstag, och jag kräver nu inte heller att man hundraprocentigt och entydigt river upp det tidigare fattade beslutet. Vad jag kräver i motionen, och vad reservationen går ut på, är att en arbetsgrupp med bred parlamentarisk förankring tillsätts för att snabbt se över hela denna fråga. T. v. skall naturligtvis då ingen utflyttning ske. Vi måste dock i riksdagen ta hänsyn till utvecklingen och reagera när kostnaderna ränner i väg som de gjort här. Vi måste också ta hänsyn till den berörda personalens oro inför framtiden — man befarar att verksamheten kommer att drastiskt minska i omfattning och friställningar därmed skall bli nödvändiga. För att reda ut hela frågan bör vi i dag tills vidare sätta stopp och besinna oss. Någon kanske invänder att detta sades i kammaren redan 1971 och 1972 — vad är det för mening med att upprepa det 1975? Ja, en anledning till det är de enormt stora kostnadsökningarna. På ett par år har bara investeringsbehovet mer än fördubblats. Dessa kostnadsökningar för naturligtvis, som jag sagt, med sig starkt ökade driftkostnader. En annan anledning är den mycket besvärliga situation som personalen hamnar i, om man inte redan i dag beslutar sig för en kraftigt vidgad kostnadsram. Det är, herr talman, i så fall fråga om så stora pengar att det rimligtvis måste göras en närmare utredning och undersökning innan riksdagen kan fatta ett sådant beslut. Men tyvärr fortsätter utskottet med sin tidigare miljardrullning. Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skulle också kunna citera ledaren i Teknisk Tidskrift, som herr Wijkman läste något ur. Där finns onekligen både formuleringar och fakta som är förkrossande argument mot beslutet att flytta statens provningsanstalt till Borås. Men jag skall avstå från det och nöja mig med att instämma i den uppläsning som herr Wijkman gjorde. Jag tror inte att någon egentligen vågar påstå att utlokaliseringen av statliga verk var annat än ett ganska illa genomtänkt beslut av riksdagen. När man då säger att utflyttningen av statens provningsanstalt var en särdeles illa genomtänkt del av det här beslutet så är det klart att detta är ett långtgående påstående. Jag tror ändå att det har fog för sig. Den enda utredning som gjordes och som man hade att utgå ifrån när man skulle fatta beslutet var ett förslag att flytta provningsanstalten från Stockholm ett tiotal mil söder om huvudstaden till Studsvik. Mot det stod, såvitt jag vet, alla remissinstanser som sade att det kan vi inte göra; Studsvik ligger för långt från Stockholm där provningsanstalten har sin kundkrets. Av det drog riksdagen för några år sedan slutsatsen att verksamheten borde flyttas till Borås, där man dessutom skulle komma att konkurrera med sin egen anstalt i Göteborg. Ingen kan väl gärna, herr talman, påstå att det var ett särskilt genomtänkt beslut. Men, som herr Wijkman visade, är beslutet även i övrigt ganska betänkligt och det har framkommit under hand. Kostnaderna för den här flyttningen har stigit i höjden i förhållande till de kalkyler som vi här i riksdagen hade att utgå från när vi fattade beslutet, dvs. precis det har inträffat som jag och andra varnade för, nämligen att kostnaderna för utlokaliseringen totalt sett skulle stiga och att de här kalkylerna var på tok för slarvigt gjorda. Nu visar det sig att enbart flyttningsoch nybyggnadskostnaderna kommer att uppgå till nära 200 milj.kr., dvs. det handlar om en regionalpolitisk insats som kommer att kosta ungefär 1 miljon per anställd. Och det är inte säkert att vi har sett slutet av denna kostnadstrend ännu. Vad som t. v. kan sägas är att de 200 miljonerna ligger flera gånger över det belopp som man ursprungligen tänkte sig att det hela skulle kosta. Bara förräntningen och avskrivningen av detta kommer att innebära årliga kostnader på 25 milj.kr., vilket skall jämföras med de 7 å 8 milj.kr. som statens provningsanstalt får i anslag från staten. Det är en ganska remarkabel effekt av ett riksdagsbeslut, att en verksamhet blir ungefär tre gånger dyrare än den behövde vara. Dessutom tycker jag att det som personalen i sin skrivelse, som herr Wijkman var inne på, har visat på vad gäller oklarheten om hur den här verksamheten i fortsättningen skall drivas är ganska slående. Det är alldeles uppenbart att man, om man inte får mera pengar än vad nuvarande taxesättning kan väntas ge, måste banta verksamheten vilket strider mot de intentioner som riksdagen hade. Eller också får man mera pengar. Det kräver i så fall att man ändrar taxorna på något sätt eller att man frångår principen om kostnadstäckning. Ja, då måste man ändra riktlinjerna i alla fall, för det var tänkt att detta skulle vara en självbärande verksamhet, i varje fall i huvudsak. Nu begär alltså personalen att man skall se över det hela inför utflyttningen. Man säger inte nej till utflyttningen utan man säger: Låt oss se över verksamheten och se om de här intentionerna verkligen går att fullfölja. Jag tycker det finns anledning för statsmakterna att ta vara på den omsorgen om en statlig verksamhet som de anställda vid statens provningsanstalt visar. Det är klart att ett sådant uppskov ur deras synpunkt inte enbart är till fördel, kanske snarare väsentligt till nackdel, eftersom man får vänta ytterligare på besked om vad som egentligen skall hända. Det blir ytterligare en tid av osäkerhet för de anställda. Men man har uppenbarligen ansett att det priset är värt att betala för att få frågan utredd om verksamheten över huvud taget kommer att kunna fungera i Borås, dit den enligt beslutet skall flyttas. Även ur Borås synpunkt borde det vara av intresse att veta om en verksamhet som man utlovats verkligen har chans att överleva i staden. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen av herr Regnéll m.fl.

Herr talman! Utskottets talesman har ju bemött herr Wijkman när det gäller provningsanstaltens utflyttning och moderaternas reservationskrav. Jag vill dock lägga några synpunkter på den här frågan, eftersom den i så hög grad berör Borås och människorna där.

Medelstilldelningen säger väl också någonting om vilken god injektion denna utflyttning blir för en utsatt region. Jag vill här också ta tillfället i akt och påminna om att vid beslutet 1971 fanns det ingen reservation i fråga om utflyttningen av provningsanstalten och inte heller något förslag om annan lokaliseringsort. En av motionärerna, näraligen herr Nordgren, satt själv vid inrikesutskottets bord när frågan behandlades. Han har alltså varit med om att fatta beslut om provningsanstaltens utflyttning till Borås och är lika ansvarig som andra i dessa sammanhang. Förmodligen kommer herr Nordgren att försöka krypa undan genom att säga att moderaterna var kritiskt inställda till hela utflyttningen och att man begärde en parlamentarisk utredning för uppföljning av utflyttningen. Detta räddar enligt min uppfattning dock inte herr Nordgren från beslutsansvaret när det gäller de enskilda utflyttningsobjekten. Kan det möjligen ha varit så att herr Nordgren var litet disträ vid behandlingen av den här frågan, eftersom han i första hand intresserade sig för att få myntverket till Söderhamn? Det visar att moderaterna är lika goda kålsupare när det gäller den egna regionen som några andra, och jag tycker att de inlägg som gjorts här av både herr Ullsten och herr Wijkman visar att det finns en stark lokalpatriotism även i Stockholm. Jag vill också framhålla att inte heller folkpartiet hade någon reservation 1971 i fråga om provningsanstaltens utflyttning, och därför förvånar det mig att herr Ullsten nu i efterhand häcklar beslutet. Det gör att jag måste fråga om detta är ett lokalpatriotiskt inslag. Eller är det så att även folkpartiet börjat backa när det gäller utflyttning av statliga verk och myndigheter? När det gäller kostnadssidan vill jag understryka att provningsanstalten kommer att få moderna och ändamålsenliga lokaler, väl sammanhållna, alltså helt andra lokaler än de som provningsanstalten har f. n. i Stockholm. Man kanske också i detta sammanhang borde fråga sig vad det skulle kosta att göra en nybyggnation i Stockholm för att få fram sådana förnämliga lokaler som vi kommer att kunna ordna i Borås. Lokalerna ligger intill blivande motorvägen till Göteborg och på tre mils avstånd från den nya storflygplatsen. Låt mig också påpeka att det faktiskt finns arbetsuppdrag i andra delar av landet än i Stockholm, om man skulle ha intresse av att försöka göra några undersökningar av detta. Västsvenska regionen, Småland, Halland och Skåne är inget dåligt underlag för provningsverksamheten. När det gäller framtidsutsikterna för verksamheten har man från de anställdas sida uttalat stor skepsis — det är sant. Men å andra sidan, vilka andra verksamheter har flyttats ut utan samma veklagan? Jag har själv suttit i utskottet vid behandlingen av både etapp I och etapp 2, och jag försäkrar att det var en oändlig ström av företrädare för verksledningarna och de anställda som kom och klagade och talade om hur orimligt svårt det var att flytta ut de här verksamheterna. Låt oss se om inte om några år situationen är betydligt bättre än vad motionärer och reservanter föreställt sig. Jag vill också påpeka att markfrågan för provningsanstaltens del är löst, byggnationen har påbörjats och de första medflyttande har anlänt. Det skulle säkerligen chocka även de moderata och folkpartistiska förtroendemännen i Borås liksom många andra om man nu skulle stoppa utflyttningen. Det är därför knappast ett realistiskt förslag som motionärerna har framfört och som återfinns i reservationen. Skall de som redan förberett sig för att flytta med börja ändra sina flyttningsplaner och skall de som redan flyttat återvända till Stockholm? Till sist vill jag slå fast att det pratas så mycket om regionalpolitik från alla håll, men när det gäller flyttningen av statliga verk tycks man ha glömt att huvudmotivet var att skapa en bättre regional balans och att uppnå en bättre differentiering orter emellan. I varje fall tycks inte herr Wijkman ha förstått något av detta. Ingen har försökt undanskymma att det kan medföra ökade kostnader, att det blir sämre kommunikationer myndigheter emellan, osv. men man vinner alla fördelar, och vill man nå ett syfte får man ta konsekvenserna. Då tycker jag också att man skall stå för de beslut som har fattats. Jag vill än en gång säga att det skulle vara av stort intresse att få veta varför moderata motionärer år efter år just utvalt Borås och provningsanstalten som objekt för sina missnöjesyttringar när det gäller den statliga utlokaliseringen. Står alla moderater i kammaren bakom reservanterna? Och hur är det i det avseendet bland folkpartisterna?
Herr talman! Jag förstår inte hur fru Hörnlund kan tolka det här som något slags utslag av Boråsfientlighet. Man skall vara bra inskränkt om man på det sättet tolkar ett förslag, där åtminstone jag mycket konsekvent fullföljt den uppfattning jag haft under alla år vi diskuterat provningsanstalten. Jag vill bara påminna fru Hörnlund om att moderata samlingspartiet gick emot etapp 2 som sådan, och där var det alltså inte bara fråga om Borås utan en rad orter. Vi ifrågasatte nämligen om denna miljardrullning som man nu sätter i gång över huvud taget var en vettig regionalpolitisk satsning. Fru Hörnlund säger att det inte fanns någon reservation 1971. Nej, men det fanns redan då ledamöter som röstade emot förslaget. 1972 var ärendet uppe till förnyad behandling, och då hade man fått mera fakta i fallet provningsanstalten. Rune Johansson sade själv i ett anförande vid statens provningsanstalt i slutet av 1974: ”För vissa utav de institutioner som ingick i besluten fanns ganska så grundliga utredningar och därför har dessa varit lättare att i efterhand hantera. Statens provningsanstalt företer i det avseendet en något annorlunda bild, eftersom man inte hade gjort någon sådan genomgripande utredning innan beslutet fattades.” ”Att det komplicerat bilden”, fortsatte statsrådet i sitt tal till personalen, ”är alldeles uppenbart.” Det var när vi fick fakta på bordet som vi såg hur orimligt det här beslutet var. Varför tar jag nu upp frågan igen år 1975? Jo, därför att den senast beviljade anslagsramen när det gäller det här projektet visar på en kostnadsökning från 77 milj.kr. år 1973 för utrustning och lokaler till 168 milj.kr. Nog måste man väl, fru Hörnlund, reagera när kostnaderna går upp med över 100 96 på mindre än två år. Åtminstone tycker jag att vanligt sunt ekonomiskt tänkande säger en att det här inte står rätt till. Hur reagerar fru Hörnlund? Märk väl att finansministern under alla de år vi diskuterat utflyttningen har bagatelliserat kostnadsfrågan och hävdat att det skulle vara mycket rimliga kostnader. Här har vi nu ett exempel på att kostnaderna för en enda myndighet ökat med nära hundra miljoner bara när det gäller utrustning och lokaler. Skall vi föra en sådan lättsinnets politik i fråga om pengar, är jag verkligen betänksam inför den fortsatta utvecklingen. Till sist säger fru Hörnlund att hon många gånger har hört denna veklagan från personalen. Det är intressant att erfara hur man ser på personalen. Det faktum att vi har fått tvångsflytta folk från Norrland uppvägs inte av att vi nu tvångsflyttar folk från Stockholm. Att man över huvud taget kan se så cyniskt och krasst på den berörda personalen, tycker jag är anmärkningsvärt. Vad jag här kräver är inte i första hand ett upprivande av beslutet utan en snabbutredning för att pröva den fortsatta verksamheten. Att på så här lösa boliner gå in i framtiden med många miljoner kronor i kostnadsökningar är orimligt.
Herr talman! Jag förstår att det lockar fru Hörnlund såsom representant för Borås att utmåla dem som är tveksamma till provningsanstaltens flyttning såsom ogina mot den landsändan. För att komma åt Borås skulle vi alltså stödja tanken på en prövning av provningsanstaltens fortsatta verksamhet. Man kan lika gärna vända på steken och säga att det är ganska bra också från Borås synpunkt att det klargörs om en utlovad verksamhet, som man har sagt kommer att ge så och så många hundra arbetsplatser, verkligen har en chans att överleva i Borås. Det finns många anledningar att sätta ett frågetecken för den förhoppningen. Den provningsanstalt som skall flyttas har sina kunder här i Stockholmstrakten. De överges i stor utsträckning — eller skall man ge service i Borås, vilket innebär att kostnaderna blir orimligt höga? Dessutom har man konkurrens från en annan statlig provningsanstalt, som ligger på ett par timmars bilreseavstånd från lokaliseringen i Borås. Vore jag företrädare för Borås stad, skulle jag, innan jag vore så förskräckligt glad över att få provningsanstalten till Borås, vilja ha mer av fakta om att detta är ett reellt löfte, som verkligen kommer att kunna ge jobb. Precis som herr Wijkman vill jag reagera mot fru Hörnlunds sätt att beskriva personalens reaktioner såsom veklagan. Det handlar ändå om ganska svåra omställningsproblem för väldigt många människor. De som av olika skäl inte kan flytta med till Borås och har svårt att få jobb i Stockholm hänger ganska löst. Det förefaller som om SPN, som har till uppgift att bereda nya jobb åt de människor som av olika skäl måste stanna kvar, kommer att lyckas till ungefär 50 96. Resten får klara sig på egen hand. Förmodligen blir de uppsagda eller tvingas att säga upp sig och får alltså kanske inte ens möjlighet att uppbära arbetslöshetsunderstöd. Väldigt många av dem som flyttar med har anhöriga som har anställning i Stockholm. Dessa anhöriga har inte alls några garantier för att de får jobb där de hamnar. Personalen drabbas av rader av sociala och ekonomiska problem. Att överlägset kalla detta för veklagan är en mycket betänklig inställning från fru Hörnlund.
Herr talman! Jag skulle vilja råda herr Ullsten att fråga de folkpartistiska förtroendemännen i Borås och väljarna hur de ser på denna fråga. Bedömer de den verkligen lika enkelt, när det för dem gäller att mista 200 kvalificerade arbetsplatser? Även herr Wijkman kan besvara den frågan. Hur skall t.ex. kommunen gottgöras för allt arbete som den trots allt har lagt ned under dessa år för att lösa problemen på ett tillfredsställande sätt? Kommunen har tagit fram lämplig mark och ställt den till förfogande. I utlokaliseringsorterna utförs faktiskt ett intensivt arbete för att tillgodose kraven från de personer som flyttar med. Man har reagerat mot att jag använde ordet veklagan. Jag har sannerligen hört alla nyanser i den här frågan, både när det gäller etapp I och etapp 2. Vad som framförts har varierat ganska mycket mellan saklig och rent känslomässig argumentation. Men vad jag ville framhålla var att skulle vi ha lyssnat på de företrädare för verken och personalorganisationerna som uppvaktade inrikesutskottet under den här tiden, så hade det inte blivit någon utflyttning alls. För mig spelar faktiskt regionalpolitiken en väldigt stor roll, och jag vill också medverka till att vi fullföljer de regionalpolitiska målen. Det gör vi bl.a. genom de två etapper som är beslutade.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att fru Hörnlund verkligen lyssnade på personalen när den gjorde uppvaktningar för inrikesutskottet. Jag trodde att det möjligen var en socialdemokratisk tanke att man i alla lägen - även när det kittlade litet grand i de bypolitiska nerverna — skulle lyssna på personalen, dvs. de människor som är berörda av de beslut som man går att fatta. Men uppenbarligen tycker fru Hörnlund att det skall man inte göra, för hade man gjort det, så kanske utflyttningen ihte hade kommit till stånd. Ja, jag tror att det skulle ha blivit slutsatsen, fru Hörnlund, om man hade lyssnat. Det hade varit en bra slutsats, både för personalen och för landet som helhet.
Herr talman! Fru Hörnlund säger att om man hade lyssnat på personalen — det var tråkigt att hon inte gjorde det, därför att den hade många vettiga synpunkter inte bara på sin egen situation utan på de här projekten i allmänhet — då hade det inte blivit någon utflyttning. Det hade varit väldigt bra, tycker jag, både i det här fallet och när det gäller flertalet andra myndigheter. Nu är besluten fattade. Jag har inte motionerat om att riva upp alla de beslut som har fattats, men jag har reagerat när kostnaderna växer så lavinartat som de har gjort i det här fallet. Fru Hörnlund har inte berört kostnadsökningen på drygt 100 milj.kr. på något mer än ett år. Den enda kommentaren är att regionalpolitiken är så viktig för henne att hon skall driva igenom vartenda beslut, kosta vad det kosta må. Det är väl i alla fall en orimlig politik. Man har lust att fråga: Var ligger så att säga toleransnivån i kostnadshänseende för att även fru Hörnlund skall börja reagera? Det räcker tydligen inte med över 100 miljoners fördyring under ett drygt år. Vi måste gå högre upp. Är det miljardbelopp det är fråga om? Jag kan tala om för fru Hörnlund att lägger vi ihop myndighet efter myndighet, då får vi miljarder. Men här gäller det provningsanstalten och i första hand problemen för den berörda personalen att överblicka vad som skall hända. Det är alldeles uppenbart att med de ramar som har angivits kommer man inte att klara sina uppgifter. Man kommer att få inskränka på verksamheten. Det kan inte ligga i personalens intresse, inte i statsmakternas och inte heller i Borås kommuns intresse. En snabbutredning för att belysa de här problemen, eftersom utredningsmaterialet över huvud taget har varit så dåligt, vore absolut på sin plats.
Herr talman! Vad som är Boråsintresse eller icke Boråsintresse torde jag kanske kunna bedöma något bättre än både herr Wijkman och herr Ullsten. Herr Ullsten talade om att det kittlade i de bypolitiska nerverna. Jag måste konstatera att det kittlar tydligen också i herr Ullstens bypolitiska nerver, därför att han lyssnar tydligen bara på dem som han önskar lyssna på i det här sammanhanget. Det finns faktiskt fler som har bedömt frågan om provningsanstaltens framtid än t.ex. de som har gjort det i Teknisk Tidskrift och i en del andra sammanhang som ni har hänvisat till här. Sedan säger herr Wijkman: Vi vill inte riva upp beslutet. Men det finns faktiskt en moderatmotion där man vill riva upp beslutet. Jag vet inte om ni har enat er riktigt på den punkten, men motionen finns fortfarande kvar. Det har också sagts att jag inte bekymrar mig om hundramiljonersökningar osv. Jag har sagt redan i mitt första anförande: Låt oss vänta och se vad det blir av det här. Flyttningen kanske inte blir så misslyckad som ni i dag har velat framställa den.

Herr talman! Riksdagen beslutade 1971 närmast enhälligt om utlokaliseringen av statens provningsanstalt till Borås. Vi är nu inne på 1975. Beslutet fattades alltså för ca fyra år sedan. Jag har full förståelse för att det 1971 kunde finnas anledning att mot utlokaliseringen framföra erinringar av det slag som herr Wijkman nu har uttalat. Jag ifrågasätter alltså inte det berättigade i den oro som personalen har gett uttryck för. Men de fyra åren har ju ändå inte gått spårlöst förbi. Vare sig i stat eller kommun har man suttit med armarna i kors som om ingenting hade hänt. Ett betydande arbete har nedlagts från såväl kommunens som statens sida. En omfattande projektering har ägt rum. Stora markinköp har gjorts. Uppförandet av brandlaboratoriet är närmast färdigt. Starka funktionella samband råder mellan brandlaboratoriet och provningsanstaltens övriga verksamheter, enligt de uppgifter som jag inhämtat. Entreprenadfrågorna för nästa etapp är klara. Igångsättningen är i princip klar. En del av personalen har, vilket förut påpekats, redan etablerat sig i Borås. Projektering och byggnation har hittills betingat en kostnad på ca 30 milj.kr. — återigen enligt uppgift som jag inhämtat. Jag påstår inte att hela beloppet på 30 milj.kr. går förlorat, om man nu stoppar utlokaliseringen, men alldeles klart är att en mycket stor del därav kan anses vara bortkastat. Därtill kommer att provningsanstalten under alla omständigheter måste ha nya lokaler. Det innebär, om anstalten nu skall stanna kvar i Stockholm, nya markinköp, ny projektering, ny byggnation, vilket självfallet kommer att föra med sig nya stora utgifter, samtidigt som man inte utnyttjar redan gjorda insatser. Herr talman! Enligt min mening är det nu alldeles för sent att stoppa utlokaliseringen. Starka sakskäl talar för att den slutföres i enlighet med vad utskottsmajoriteten har anfört.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Nyhage att om han hade hört på debatten eller åtminstone läst näringsutskottets betänkande, hade han kunnat konstatera att personalen just angripit planeringssituationen. I ett av de alternativ man anger säger man att får man den nuvarande kostnadsramen, kan man stanna kvar i Stockholm även i nya lokaler, för det finns nya sådana anvisade. De var beslutade i början på 1970-talet, innan det här utflyttningsbeslutet fattades. Det betyder att provningsanstalten skulle överta lokaler som tidigare utnyttjats av flyget. Det blir då inte alls fråga om någon särskilt dyrbar nybyggnad utan endast en modernisering av redan befintliga ändamålsenliga lokaler strax utanför Roslagstull. Beträffande brandlaboratoriet har regeringen redan 1969 fattat ett av riksdagen godkänt beslut att laboratoriet skulle särskilt behandlas. Då hade man planer på att flytta det till Studsvik. Sedan kom det till Borås. Det starka funktionella samband med provningsanstalten i övrigt som herr Nyhage talar om finns inte alls. Brandlaboratoriet har 10-12 anställda, och det är färdigt. Det är också det som har dragit den här stora kostnaden på 30 milj.kr. Det är inga som helst problem att, om man så vill, i framtiden ha provningsanstaltens huvudsakliga verksamheter kvar i Stockholm och låta brandlaboratoriet vara i Borås. Det är snarare så att man redan tidigare har ansett att man kunde skilja verksamheterna åt. Herr talman! Fru Hörnlund säger att det kanske inte blir så misslyckat. Vi får väl vänta och se. Eftersom chansen är ganska liten, vad jag förstår av utskottsbetänkandet, att få majoritet för mitt krav på en snabbutredning är jag medveten om att planeringen kommer att rulla på och att provningsanstalten också, med de brister som föreligger, kommer att flyttas ut. Jag är självfallet, precis som fru Hörnlund, besjälad av önskemålet att det då trots allt skall gå hyfsat, men en sak skall vi ha klart för oss: Det kommer att bli dyrt, mycket dyrt.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det är mycket generöst av herr Wijkman att han verkligen vill ge oss brandlaboratoriet och alltså 10 anställda i stället för de 200.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att enligt de uppgifter som jag har inhämtat råder starka funktionella samband mellan brandlaboratoriet och provningsanstaltens övriga uppgifter. Jag ifrågasatte i det sammanhanget just placeringen vid Studsvik och fick beskedet att man även då hade tankar på att flytta ut provningsanstalten dit. Sedan kom utlokaliseringen till Borås av provningsanstalten i sin helhet in i bilden. Det går, till sist, inte att förneka att utrustningskostnaderna kommer att finnas antingen man förlägger hela verksamheten till Borås eller till Stockholm.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 15 föreslås under punkten 41 att riksdagen till Teckning av aktier i Statsföretag AB för budgetåret 1975/76 anvisar ett investeringsanslag av 175 000 000 kr. Bakom detta förslag står ett enigt utskott. Under år 1974 beslutade riksdagen, även då under stor enighet, att godkänna vissa riktlinjer för statens medverkan vid finansieringen av ett nytt stålverk i Luleå, Stålverk 80. En betydande del av finansieringen av stålverket skall ske genom att Statsföretag AB tecknar aktier i Norrbottens järnverk AB. Staten skall bidra till Statsföretags aktieteckning genom att teckna aktier i Statsföretag AB för 700 milj.kr. Detta har förutsatts utspritt under några år och därför har regeringen för nästa budgetår föreslagit det nämnda investeringsanslaget för aktieteckning. I budgetpropositionen säger industriministern: ”I fråga om Stålverk 80 har jag inhämtat att projektplaneringen pågår i enlighet med uppgjord tidsplan.” Regeringens förslag godkändes utan erinran av utskottet då det behandlades vid månadsskiftet mars-april. Utskottsbetänkandet är daterat den 3 april. Därefter har fakta publicerats om Stålverk 80 som ej var kända för utskottet vid dess behandling av frågan om aktieteckningen. Uppgifter om betydande fördyringar av projektet i jämförelse med tidigare beräkningar har presenterats. Även industriministern har bekräftat fördyringar. Företrädare för styrelsen har sagt att man måste göra en översyn av projektet, och industriministern har inte uteslutit att det kan uppstå förseningar. Det är också känt att NJA:s styrelse sammanträder i dag. Det torde kunna förutsättas att där behandlas frågor om tidsplaneringen för Stålverk 80. Mot denna bakgrund är det motiverat att näringsutskottet efter föredragningar och inhämtande av information får tillfälle att ta del av de nya fakta som har framkommit sedan utskottet behandlade frågan. Jag yrkar därför återremiss av punkten 41, Teckning av aktier i Statsföretag AB, i näringsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! När nu så många nya fakta har kommit fram — delvis av ganska alarmerande art — beträffande situationen för Stålverk 80 och dessa fakta har kommit fram, som herr Sjönell påpekade, efter utskottsbehandlingen skulle det väl kännas djupt otillfredsställande för kammaren att inte ha tillfälle att bedöma dessa fakta.

Vilka dessa fakta är behöver jag inte upprepa här. Vi kommer att läsa mycket om dem i tidningarna, förmodligen i morgon, för som bäst pågår det en presskonferens, till vilken journalister har kallats efter det sammanträde som NJA:s styrelse haft i Stockholm i dag. Men det är inte bara på en presskonferens som detta skall diskuteras och inte bara i tidningarna vi skall läsa om det, utan vi skall själva här i kammaren ha tillfälle att föra den debatten. Vi känner till hur kostnadskalkylerna har spruckit, vi känner till att miljöförhållandena tycks vara åtskilligt svårare att bemästra än vad många tidigare räknade med. Vi vet att konjunkturerna i järnoch stålbranschen pekar nedåt, att lågkonjunkturen nu tycks bli längre och svårare än vad man tidigare förutsett. Vi vet också att suget mot kusten innebär en ytterligare utarmning av inlandet. Vi vet att det rent av uppstått svårigheter när det gäller att få fram arbetskraft för att ställa i ordning Stålverk 80. Detta var ting som vi varnade för från vårt håll, både motionsledes och i kammardebatten, men det fanns tillräckligt många optimister som slog bort dessa synpunkter och rentav kom med personliga utfall mot dem inom Statsföretag och NJA som också ville vara mera uppmärksamma och belysa dessa risker. Jag återkommer till att det måste kännas otillfredsställande för oss här i kammaren, om vi inte får tillfälle att på grundval av dessa nya fakta diskutera — till projektets främjande — var vi står i dag och vad som skall göras. Den diskussionen bör rimligen vara förberedd av vederbörande utskott, dvs. av näringsutskottet. Jag ber därför, herr talman, att få instämma i herr Sjönells yrkande om återremiss.

Herr talman! Sedan näringsutskottet behandlade frågan om ett investeringsanslag av 175 milj.kr., till Statsföretag AB för teckning av aktier i NJA, avseende Stålverk 80, har nya fakta publicerats om Stålverk 80, som ej var kända för utskottet vid dess behandling av frågan om aktieteckningen. Det gäller betydande fördyringar av detta viktiga företag, som de anställda har anledning att hysa så stora förhoppningar om. Dessa fördyringar har även industriministern bekräftat. Mot denna bakgrund är det motiverat att näringsutskottet efter föredragningar och inhämtande av information får tillfälle att överväga de nya fakta som har framkommit sedan utskottet behandlade frågan. Därför ber jag, herr talman, att få yrka på återremiss av punkten 41, Teckning av aktier i Statsföretag AB, i näringsutskottets betänkande nr 15

Herr talman! Jag har anledning att säga ett par ting i den här frågan. Först och främst måste jag förundra mig över det nya sätt att arbeta i utskottet som situationen tycks visa på. Det är inte så lång tid sedan vi behandlade detta ärende i näringsutskottet. Det var ett enhälligt utskott. Ingen yttrade ett enda ord om detta, förslaget bifölls utan någon som helst diskussion. Sedan går man upp här i kammaren efter någon tid och säger att det har framkommit så många nya fakta. Vilka fakta som har framkommit och som inte var kända då har jag väldigt svårt att se. Vad som har framkommit är en diskussion i pressen. Det har varit debatter här i kammaren, föranledda av interpellationer i frågan. Men ingen hade någonting att säga kring detta när det behandlades i utskottet. Jag är verkligen förvånad över mina utskottskamrater. Jag är också förvånad över den kompakta enighet som finns här. Man säger visserligen från ett visst håll att det här gör vi bara för att främja detta företag. Jag måste säga att det är ett konstigt sätt att främja ett företag. Styrelsen i NJA har i dag sammanträtt och diskuterat allt detta och har kommit till slutsatsen att det inte finns några anmärkningar att rikta mot projekteringen. Man rekommenderar att projekteringen går vidare efter den uppgjorda planen. Att vissa kostnadsfördyringar tillkommer måste väl varenda normalt utrustad människa kunna se. Varför skulle ett sådant här jätteprojekt inte drabbas av den inflation och den fördyring som går över hela västvärlden? Priserna på vissa av de utrustningar som skall sättas in i detta stålverk har t.ex. utomlands stigit med 60 96. Ingen vettig människa som kalkylerade detta kunde räkna med sådana prisstegringar, utan det räknades med normala prisstegringar när kalkylerna gjordes. Då måste jag säga att det är en underlig situation när man försöker göra det inträffade till någonting fruktansvärt märkvärdigt. Att man nu vill ha återremiss till utskottet kan ju inte bero på annat än att man vill ha en annan utgång av ärendet, att man vill försöka göra någonting åt det. Om detta hade yrkats bara från moderata samlingspartiet, så hade det kanske inte förvånat mig så mycket. Men att centern är med och att centerpartister från Norrbotten är med om detta försök att vältra stenar i vägen för Stålverk 80, det förvånar mig i allra högsta grad. Jag hade inte trott det om dem. Sedan sägs det också på flera ställen att det är av omtanke som man framställer sitt yrkande — det blir så förfärliga följder av detta. Man har upptäckt att suget till Luleå gör att folk flyttar dit. Det är en väldig omtanke man plötsligt hyser om inlandsbefolkningen i Norrbotten, när man befarar att de måste flytta till Luleå, medan man inte har haft någon omtanke om de människor som under alla år har flyttat till Stockholm, Göteborg, Malmö och andra orter över hela landet. Nu är det plötsligt något alarmerande. Ja, mina herrar, jag kan inte finna annat än att detta är ett mycket stort skrymteri. Hela denna fråga är upphaussad i pressen. Det har pågått en press konferens, som nu antagligen är avslutad, där styrelsen redovisat alla fakta som finns i ärendet. Styrelsen kan inte finna att det föreligger anledning att ändra inriktningen av projektet. Det gör att jag finner diskussionen här mycket förvånande. Herr talman! Jag yrkar att frågan avgörs här i dag.

Herr talman! Utskottets ordförande började med att uttala sin förvåning över, som han sade, detta nya sätt att arbeta i utskottet.

Nog tycker jag att förvåningen bör finnas mer på utskottsledamöternas än på utskottsordförandens sida. Så beskärmade sig också utskottets ordförande över att man sagt sig ha tagit upp dagens diskussion för att främja företaget. Han förklarade att det inte var märkvärdigt att vi drar upp ärendet från moderat håll. Jag förstår inte bakgrunden till herr Svanbergs resonemang. Det var jag som använde formuleringen att det är angeläget att riksdagens ledamöter ges tillfälle att få information, bedöma den informationen och uttala sig på grundval av den, just för att främja företaget. Man har råkat in i svårigheter i Luleå. Det är helt tydligt. Vi har ett ansvar att dessa svårigheter bemästras. Då måste vi också få ta del av fakta och bedöma dem. Det jag i övrigt redovisade, att vi från moderathåll redan tidigare hade pekat på risken för kommande svårigheter, har faktiskt aktualiserats. Herr Svanberg kan inte förneka att de problemen är mer påtagliga än tidigare. I kammaren fördes för några dagar sedan en debatt om Stålverk 80. Herr Burenstam Linder hade frågat industriministern om hur det låg till. Debatten pågick länge och väl, och nog visade den att det finns grundade skäl att säga att det inte är så lätt att genomföra detta projekt som många i förstone trodde. Det finns möjligheter att förklara de svårigheterna. Herr Svanberg har påpekat i ett sammanhang att kostnadsökningarna varit större än vad också stora pessimister ansåg sig kunna räkna 'med för något år sedan. Men att herr Svanberg får tillfälle att säga det och att vi andra får tillfälle att höra herr Svanberg säga det har väl ett värde i sig. Den debatten skall emellertid inte tas upp oförberedd i kammaren, utan bör komma till stånd efter att ha förberetts av vederbörande utskott, det där herr Svanberg sitter som ordförande.
Herr talman!

Jag kan betyga riksdagens ledamöter att jag som ledamot av näringsutskottet vid utskottsbehandlingen exempelvis inte hade någon aning om det som industriministern offentligt har meddelat, nämligen att det inte är uteslutet att förseningar kan uppstå. Förseningar av ett sådant här gigantiskt projekt måste man ha närmare upplysningar om. Att av detta enkla och mycket självklara krav dra slutsatsen att centerpartistiska Norrbottensriksdagsmän skulle vilja stoppa projektet är en halsbrytande slutsats som får stå uteslutande för herr Svanbergs räkning. Den har inte ett dugg sanningshalt eller realitet bakom sig. Det är endast och uteslutande vad som står i det papper jag läste upp, som skall beaktas, nämligen att vi som utskottsledamöter vill ha alla nya fakta belysta i utskottet för att kunna ge en mer fyllig bild av hela ärendet när kammaren skall behandla det. Det är alltsammans, herr talman.

Herr talman! Jag blir ännu mer förvånad den här gången över utskottets vice ordförande, som säger att det är väldigt synd att han inte fått ta del av min undervisning i den här frågan och de upplysningar som jag sitter inne med. Men, snälla herr Regnéll, i så fall går det att fråga. Jag står gärna till förfogande för undervisning i det fallet. När detta behandlades i utskottet fanns det inte någon som hade något att invända mot att pengarna anslogs. Jag fann inte någon anledning att ifrågasätta anslaget och gör det inte heller i dag. Men de som i dag yrkar på återremiss måste ju också då ha varit tvivlande. Då skulle de ha tagit upp detta och jag skulle ha lämnat alla de upplysningar jag hade att lämna. Detta förvånar mig när det gäller utskottets vice ordförande. Att jag sedan sade att jag var mindre förvånad om moderata samlingspartiet hade tagit upp detta än om centern gör det har en mycket enkel förklaring. När det här behandlades i riksdagen fanns det två reservationer — inte i principfrågan utan rörande olika punkter om vilka som skulle vara aktieägare osv. — just från moderata samlingspartiet. Centerpartiet har inte haft någon avvikande mening, men nu finner centern att man bör fundera över detta. Det gör det hela ännu mer underligt. Herr Sjönells något underliga anförande i början av debatten finner jag inte anledning att kommentera. Vissa yttranden finns det inte anledning att svara på.

Herr talman! Jag begärde ordet därför att det i redovisningen av de tre borgerliga partiernas motiv för en återremiss har hänvisats till några uttalanden som jag gjort i en interpellationsdebatt här i kammaren. Låt mig därför få framhålla följande. De som har läst protokollet från den debatten har väl funnit att frågan om kostnadsfördyringen först togs upp av herr Burenstam Linder i en tidigare remissdebatt, där han sade att kostnaderna skulle kunna komma att uppgå till 7 miljarder i stället för av regeringen i propositionen angivna 4,6 miljarder. Jag framhöll då att man inom NJA hade gjort en beräkning av hur stora kostnaderna skulle bli, om det prisgenomslag på järn, stål och maskiner som inträffade under 1974 slog igenom fullt ut på priserna vid en upphandling. Vid de beräkningarna hade man kommit fram till ca 900 miljoner. Samtidigt angav jag emellertid mycket klart att man inte kan lägga en sådan beräkning som underlag för en mera slutgiltig bedömning av hur priserna kommer att slå igenom, utan vi får avvakta den upphandling som pågår. Och då får vi, om allt går efter beräkningarna, under hösten in ett faktamaterial som ger oss möjligheter att göra mera slutgiltiga kostnadsberäkningar. Jag tycker det är rimligt att man vid NJA arbetar med ett sådant material, eftersom vi så småningom kan behöva anmäla för riksdagen att kostnadsfördyringar som är större än beräknat kan komma att uppstå. Det är det ena. Det andra är att det via pressen blev bekant att NJA med regeringens goda minne hade kontakter med Krupps industrigrupp. Där hade man först tänkt att bygga ett valsverk i Tyskland, men sedan sade man sig att eftersom Krupp enligt egna beräkningar skulle komma att köpa stålämnen från vårt nya stålverk, så kunde man tänka sig att förlägga valsverket till Luleå i stället. Detta var också någonting som en arbetsgrupp mellan NJA och Krupp började utreda förra sommaren. Det arbetet är inte färdigt ännu, men vi hoppas att det skall bli klart vid årsskiftet.

Jag tycker det är rimligt att man gör en sådan undersökning, men den påverkar inte tidsschemat för den planering som nu måste ske på grund åv det beslut som vi fattade i fjol. Den planeringen måste nu fortgå kontinuerligt, den är påbörjad och nu inne i ett mycket aktivt skede. Den kapacitet som är nödvändig för att arbeta med dessa uppgifter anställdes också. Om ingenting särskilt inträffar hoppas man att i maj månad i år kunna påbörja en del av de byggande förberedelsearbetena för Stålverk 80. I den tidigare debatten hade jag också anledning att ta upp miljöproblemen. I naturvårdsverkets promemoria anges klart att NJA:s ledning i sina beräkningar har hållit sig helt inom ramen för de bestämmelser som är utarbetade av naturvårdsverket och som sedan har fastslagits när det gäller den mängd av avfallsstoff som kan komma att släppas ut. Man har emellertid från naturvårdsverkets sida förklarat, att på grund av mängden av sådant stoff och med hänsyn till att produktionen kommer att bli så stor, fyra miljoner ton, måste man kanske justera bestämmelserna. NJA ställer sig självfallet till förfogande för sådana diskussioner, och vi får sedan se vilka konsekvenser det så småningom leder till. Detta är de tre problem man avser när man talar om att nya fakta tillkommit som påverkar beslutet om Stålverk 80 liksom beslutet om den tidsperiod inom vilken det skall genomföras. Men, kammarledamöter, när ni i fjol tog ställning till förslaget om Stålverk 80, försökte ni då inte göra en bedömning av marknadens förutsättningar att ta emot den produktion av stålämnen som stålverket skulle komma att stå för kanske 1979 och in på 1980-talet och av lönsamheten för en sådan produktion? Det var väl de två faktorerna beslutet grundades på. Därtill kom naturligtvis andra motiv som sysselsättningsmotivet och lokaliseringsmotivet: vi ville alla gärna ha en lokalisering till detta område för att åstadkomma sysselsättning där. Jag frågar mig — och det har naturligtvis också NJA:s styrelse haft anledning att göra i dag: Har det under denna tid inträffat någonting i dessa avgörande frågor som förändrar förutsättningarna för stålverket? Jag sade i debatten här i kammaren att så inte var fallet. De redovisningar som gjorts av bedömningarna av den internationella stålkonjunkturen visar att vi under 1980-talet kommer att ha ett underskott av stålämnen uppgående till 100-150 miljoner ton. Dessa prognoser ligger till grund för den norska statens beslut — vilket fattades ett halvt år efter det att vi fattat beslut om NJA:s Stålverk 80 — att i Norge bygga ut ett stålämnesverk, inte med lika stor kapacitet som Stålverk 80 men med en kapacitet av 2-3 miljoner ton. De ligger också till grund för det svenska Grängesbergsbolagets anmälan — drygt ett halvt år efter det att riksdagen fattat sitt beslut — om sin avsikt att bygga ut ett stålämnesverk i Oxelösund för produktion av stålämnen. Grängesbergsbolaget har alltså gjort samma bedömning som vi gjorde och på vilket riksdagens beslut grundades. Herr talman! De fakta som låg till grund för riksdagens beslut har inte ändrats. Beslutet måste fullföljas. Man kan inte hänvisa till att marknadens förutsättningar eller några andra förutsättningar nu blivit helt andra än de var tidigare. Den ende som sagt något i den vägen är herr Regnéll. Han säger att järnkonjunkturen pekar nedåt just nu. Det stämmer, herr Regnéll. Det gör skogskonjunkturen också. Men är det därför någon av våra skogsindustrier som dragit tillbaka sina koncessionsansökningar för att få bygga ut sina industrier? Fråga herr Hedlund! Fråga dem som sitter i ASSI:s styrelse! Fråga någon i den övriga skogsindustrin, om man för att konjunkturen just nu pekar nedåt ändrar sina investeringsplaner! Nej, man utnyttjar konjunkturläget till att genomföra dem för att stå rustad när konjunkturen återigen går upp och man kan börja sälja. Beslutet om Stålverk 80 bygger inte på den tillfälliga konjunktur som råder i dag. Det bygger på undersökningar av marknadsunderlag och av vad som kan inträffa under 1980-talet. De var tillräckligt välgrundade för att riksdagen enhälligt skulle fatta sitt beslut. Och riksdagen hade ändå tillfälle att ta del av hela det underlag —- även det hemliga, i utskotten — som vi hade till förfogande. På detta grundade, antar jag, näringsutskottet sin tillstyrkan av förslaget om Stålverk 80. Jag förmodar att detta material också varit grunden för att ett enhälligt näringsutskott nu tillstyrkt det anslag som begärts och som man i princip beslutat om. Jag skall inte uttala någon förvåning, men kammarens ledamöter bör besinna sitt ansvar. Beslutet är fattat, planeringen pågår. Vad som inträffar nu är självfallet att man bryter den planeringsverksamhet som pågår. Vad innebär återremissen? Innebär den att vi, via de kanaler vi kan ha till förfogande, dvs. Statsföretag och NJA, skall se till att man stoppar all den planering som pågår för Stålverk 80? Skall vi meddela koncessionsnämnden, som i dagarna skall fatta sitt beslut, att det inte är säkert att projektet skall fortsätta. Ni måste förstå oss på den punkten att ni försenar tillkomsten av ett av de viktigaste projekt med vilka vi har arbetat.

Herr talman! Redan redovisningen i det anförande som industriministern har hållit här är väl ett tillräckligt bevis för att det är värdefullt att få ta del av synpunkter och fakta, fakta som kan vara positiva och fakta som kan vara negativa. Det är med en viss förvåning — det måste jag ändå säga — som jag tycker mig utläsa ur industriministerns sätt att nalkas frågan att han ser en fara för projektets fullföljande i att utskottet skulle kunna få redovisa de nya fakta som kommit fram. Jag vidhåller att det kommit fram nya fakta sedan utskottet hade att behandla ärendet. Då sades ingenting över huvud taget i frågan därför att vi fotfolk ingenting visste och herr Svanberg ingenting sade. Till de nya frågorna — jag är kanske skyldig att redovisa dem — hör väl bl.a. tanken på en samarbetspartner. De som var med om diskussionen för ett år sedan minns att det förslaget restes från industrihåll och aktualiserades också från vårt håll i moderata samlingspartiet. Herr Svanberg avvisade med förakt den tanken i debatten. Nu återkommer den tydligen. Uppgiften lär ha läckt ut från tyskt håll, annars är det inte säkert att vi hade vetat någonting ännu. Det är väsentligt bättre om man får besked från ett ansvarigt statsråd, som kanske har andra uppgifter att lämna. Skillnaden är att man för ett år sedan med förakt avvisade tanken på svenskt samarbete och nu leker med tanken på samarbete med tyskar. Jag vill inte alls ha sagt att det sistnämnda är något klandervärt eller något som man inte skall reflektera på. Men jag tycker att kammaren skall ha tillfälle att dels få fakta beträffande denna tankelek, som jag tillät mig att än så länge kalla den, dels lägga synpunkter på den. En annan idé som framfördes från vårt håll var att man skulle hålla det nya projektet Stålverk 80 skilt från det gamla företaget som ett särskilt företag för att man på så sätt skulle få en klarare redovisning av kostnader och intäkter och förhållanden över huvud taget i den nya verksamheten. Detta avvisades också med förakt. Man sade att det bara skulle bli ett sätt att blanda bort korten — jag tror nästan uttrycket användes — och att man hade tillräcklig administration inom det gamla företaget för att klara av också administrationen av den mycket stora utbyggnad som Stålverk 80-projektet skulle innebära. Nu har det visat sig att en del av de ansvariga har haft känslan att de inte kunnat arbeta effektivt och inte fått sådant uträttat som de själva önskat uträtta. Det måste ha varit något i administrationen som brustit. Det är ett andra exempel på att något nytt tillkommit. Jag menar personligen att också miljöaspekterna inneburit en nyhet sedan förra året, men det vill jag inte överdimensionera —- miljöproblemen kan man kanske komma till rätta med. Det ena lagt till det andra gör emellertid att vi måste vara många här i kammaren som finner det rimligt att vi får tillfälle till en förberedd debatt om detta. Något uppskov med projektets genomförande skulle det väl ändå inte, herr statsråd, innebära om ärendet gick tillbaka till näringsutskottet och efter någon vecka togs upp på nytt här i kammaren?

Herr talman! Det finns väl ändå anledning att tala i den här seriösa frågan med litet mindre bokstäver, att visa litet mera sans och måtta och sinne för proportioner. Den rad av fakta och nya informationer som industriministern gav oss här i sitt mycket intressanta inlägg bekräftar bara ytterligare nödvändigheten av att utskottet får ta sig en titt på de nya fakta som tillkommit. Den fylliga bakgrund som ett riksdagsutskott har rätt att begära förelåg inte vid utskottsbehandlingen, och därför har frågan t.o.m. konstitutionella dimensioner, även om vi inte skall överdramatisera någonting. Jag kan för min del inte se att någon som helst ändring har skett i de grundläggande fakta som motiverar investeringen. Det finns alltså från vårt håll inte någon anledning att tala om att de grunder och motiveringar för denna investering som fanns tidigare nu har undanryckts. Vi har sagt bara detta enkla, att eftersom så mycket nytt har tillkommit omkring de grundläggande fakta som motiverar denna stora investering, måste ett riksdagsutskott ha rätt till ytterligare information och få vetskap om de olika vinklingar och aspekter som t.ex. kan komma fram vid hearings med olika personer i detta sammanhang. När jag sade att man borde ha litet mera sinne för proportioner tänkte jag framför allt på industriministerns för mig förvånande uttalande att någon veckas förskjutning genom en återremiss av ärendet till utskottet skulle kullkasta denna utomordentligt seriöst och detaljrikt planerade investering. Detta stora projekt skulle alltså ramla som ett korthus för en veckas uppskov! Om det vore på det viset skulle man verkligen ha anledning att fråga vad det är för slags planering och vad det är för slags folk som sköter planeringen. Det är uppenbart att oviljan att återremittera ärendet inte har ett spår med den saken att göra. En veckas uppskov borde man i lugn och ro och med sans och måtta kunna komma överens om, för det är inga dramatiska ting det är fråga om — inte från vårt håll. Vi vill endast ha ytterligare informationer. Vi har fått en del av industriministern i dag, men vi förväntar oss att få ändå mer nödvändig information om och när ärendet återremitteras till utskottet.
Herr talman! Det är möjligt att jag misstar mig på riksdagskollegerna och utskottet. Jag trodde nämligen att riksdagsledamöterna följde de debatter som vi för i kammaren, även interpellationsdebatter. Jag ansträngde mig vid interpellationsdebatten för några dagar sedan att lämna en så fyllig redovisning som möjligt kring NJA och Stålverk 80 — det finns att läsa i protokollet. Jag hade då också tillfälle att säga att frågan om en eventuell samarbetspartner, Krupp, inte berörde Stålverk 80. Den berörde fortsättningen, nämligen frågan om man skall bygga ett valsverk. På samma sätt har vi haft diskussioner med SKF i Sverige. Dessa gäller inte Stålverk 80, utan de gäller köp av stålämnen som man eventuellt skulle bearbeta vidare uppe i Luleå. Här har vi alltså ett samarbete i efterhand med två parter, en tysk och en svensk. Vi får se vilka resultat man kommer till. Men det har i och för sig inte någonting att göra med själva Stålverk 80. Vad beträffar administrationen byggs den upp för att man skall klara de uppgifter som kommer att finnas. I den nämnda interpellationsdebatten hade jag tillfälle att meddela att administrationen skall ha fyra stora, relativt fristående sektioner, varav en är Stålverk 80 och en det nuvarande NJA. Sektionerna skall ha chefer som är hämtade från den svenska industrin och vilka, som jag bedömer det, var för sig är kapabla att leda ett järnoch stålverk. Dessa chefer har anställts och trätt i tjänst. De har alltså påbörjat arbetet, även med Stålverk 80. Det är därför jag anser att ett uppskov medför en ovisshet under den tid som uppskovet gäller. Det kan naturligtvis vara så att utskottets borgerliga ledamöter i efterhand kommit underfund med att man borde ha tagit upp en del av dessa frågor, inte minst denna om administrationen. Detta kan ju inte ha varit någon nyhet. Man borde ha kunnat fråga om administrationen är tillräcklig eller hur administrationen kommer att byggas upp. Men den frågan har inte ställts, och då måste de övriga ledamöterna av utskottet ha fått intrycket att även de borgerliga ledamöterna delade uppfattningen att man här var i färd med att skapa en organisation som blir tillräcklig för att fullfölja riksdagens beslut.
Herr talman! När industriministern säger att samarbetet med Krupp och ett eventuellt samarbete med ett svenskt företag inte direkt innebär ett samarbete för Stålverk 80:s del är det kanske skäl att säga att det svåraste för ett producerande företag inte brukar vara att framställa sin produkt utan att sälja den. På den punkten hade vi vissa tvivel redan tidigare, och nu ser vi att man på detta sätt söker säkra sig för att få avsättning av en del av sina produkter till ett valsverk. Vi säger: Lycka till! Vi hoppas att det skall gå bra, men vi kan inte undgå att notera att man tidigare gjort rätt många felbedömningar inom NJA; man har sålt t.ex. plåt till fasta priser och tydligen gjort stora förluster. Även vad beträffar administrationen har jag en liten erinran att göra mot vad industriministern sade. Vi framförde redan i fjol från vårt håll vår åsikt att man var underförsörjd på den administrativa sidan och att administrationen skulle behöva läggas upp annorlunda. Vi fick då beskedet: Ta ni det lugnt; det här sörjer vi för! Efter det beskedet är det kanske inte så underligt att vi inom näringsutskottet i år inte tog upp frågan. De avsägelser som förekommit inom styrelsen var icke kända när näringsutskottet behandlade detta ärende. Så återkom industriministern till de risker det skulle innebära för projektet som sådant om nu ärendet gick tillbaka till näringsutskottet för att därifrån återkomma till riksdagens kammare. Jag förstår inte det. Jag säger som herr Sjönell: Någon veckas dröjsmål med ett beslut i kammaren kan väl inte på något sätt påverka framfarten av det tunga maskineri som måste till för att driva planeringen av Stålverk 80 framåt.

Herr talman! Under det första avsnittet är det tre olika ting som jag skall be att få kommentera. Det är de punkter där vi från moderathåll har avlämnat reservationer, och jag skall ta reservationerna i den ordning som de är numrerade. Den första reservationen gäller önskan om ett uttalande om den allmänna politik som bör ligga bakom en näringspolitik sådan den drivs i vårt land. De partier som fört fram detta önskemål har naturligtvis inte haft några föreställningar om att man skulle kunna ena sig inom utskottet i fråga om ett uttalande. Vi vet att de socialistiska kollegerna inom utskottet har en annan grundsyn än vi och att det därför inte går att formulera en gemensam politik. Vi har kanske också förstått att våra socialistiska vänner med en viss ironi har sett på att vi från oppositionens sida inte själva har kunnat enas kring ett gemensamt uttalande. Näringspolitiken Näringspolitiken Bakgrunden till det är rätt lätt att förstå. Man kommer här in på ideologiska frågor, och då är man van vid att röra sig med begrepp och termer som känns invanda för den som omfattar ideologin men som kan te sig en aning främmande för den som inte gör det. För egen del kan jag i alla fall deklarera att jag inte skulle känna det särskilt främmande att rösta för de reservationer som avlämnats från centern och folkpartiet, med de formuleringar som man finner där. Samtidigt som jag säger detta finns det väl anledning tro att man från centerparti och folkpartihåll inom utskottet — och senare här i kammaren —- inte heller skulle ha känt sig så förfärligt främmande för att rösta för våra formuleringar. Jag kan till kammarens protokoll citera det uttalande som har rekommenderats i den partimotion som ligger till grund för önskemålet om ett uttalande i denna riktning.

Nu blev det emellertid inte så. Det blir alltså inte någon gemensam borgerlig reservation där, och ännu mindre någon gemensam skrivning från socialisthåll och oppositionshåll. I den socialistiska majoritetens skrivning sägs att man över huvud taget inte är intresserad av några sådana uttalanden, utan man anser att riktlinjerna bör komma till uttryck i beslut i konkreta frågor. Det låter ju bra. Risken är bara att det kan bli ett hoppande från tuva till tuva utan att man har riktigt klart för sig hur kursen skall läggas ut och därför inte heller har riktigt klart för sig var man hamnar. Det finns onekligen risker, som jag gissar att också våra socialdemokratiska vänner är medvetna om, att man genom alltför mycket statsingripande och alltför mycket funktionärsvälde i departement, olika nämnder osv. hamnar i ett samhälle där effektiviteten går ned och trivseln minskar. Jag tror det är av vikt att man framhåller detta, vilket vi har gjort i reservationen 1: ”Marknadshushållning med fri prisbildning, fritt konsumtionsval, enskilt ägande och konkurrens måste även i framtiden vara näringspolitikens grundval.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 Nästa moderatreservation under detta avsnitt har nr 4 och anknyter till punkten 3 i utskottets hemställan. Det är inte någon märkvärdig historia — det är en markering från vår sida att vi är mycket angelägna om att man verkligen tar till vara alla möjligheter att hålla borta konkurrensbegränsning av olika slag. Det är så sant som utskottet säger att man håller på att utreda detta och att utredningen har vida direktiv, men ett uttalande från riksdagen om att den finner det synnerligen angeläget att just den aspekten beaktas tror vi hade varit nyttigt. Vi har inte fått någon anslutning från annat håll till den reservationen och har alltså inga illusioner om vad utgången av en omröstning kommer att bli, men jag ber ändå, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4, Den tredje och sista av de reservationer under detta avsnitt som jag har anledning att kommentera har nr 5. Den har som bakgrund en motion av herr Lothigius, som önskar att man skall få till stånd ett resonemang kring företagsamhetens verksamhet i stort. Där fäster han särskilt uppmärksamheten på det bistra klimat som företagsamheten onekligen arbetar i. Jag sade nyss att jag inte hyste några illusioner om att reservationen 4 skulle vinna bifall från annat håll, men ibland är man litet undrande över att uppbackningen inte blir större från dem som strängt taget tycker likadant som man själv. Formuleringarna i herr Lothigius motion ligger väldigt nära formuleringar som återfinns i motionen 919 som är undertecknad av centerpartister, bland dem flera som sitter i utskottet — Fritz Börjesson i Glömminge, Bengt Sjönell, Nils-Eric Gustafsson i Byske är alla undertecknare av denna motion. I den läser jag följande: ”En av de viktiga faktorerna som påverkar viljan hos unga människor att bli företagare är den inställning man möter hos allmänheten och hos myndigheter och organisationer. Även om en viss förbättring ägt rum här de allra senaste åren finns mycket övrigt att önska. En kraftfull insats för information och upplysning bör här ske genom statens medverkan och i samarbete med näringslivsorganisationerna.

Vi måste med beklagande konstatera att företagen i vårt samhälle i många fall arbetar under kärva ekonomiska villkor. Det är någonting som kan bemästras i och för sig och som kanske ofta lockar den som är företagare. Han vill göra en insats, spänna sina krafter och se vad han duger till. Ungefär som idrottsmän underkastar sig prövningar och besvärligheter som vi mindre idrottsligt lagda inte skulle kunna tänka oss underkastar sig vissa människor de bekymmer som det innebär att vara egenföretagare för att pröva krafterna och för att nå ett resultat som de betraktar som värt att nå. Vi löntagare - om vi nu får vår lön från riksdagen eller vad det är — får våra pengar ordentligt utbetalda vid månadens slut eller i form av veckolön, och våra arbetsgivare betalar in preliminärskatten och den eftersläpande restskatten, betalar in de sociala avgifterna, osv. Men den som är egenföretagare skall inte bara klara detta för sig själv utan också för sina anställda med de bekymmer det kan innebära i vikande konjunkturer, när en likvid inte går in och förfallodagen är inne för att Näringspolitiken Näringspolitiken betala löner till de anställda, skatter och avgifter och sådant. Företagarna arbetar alltså under svåra förhållanden. Att deras ”allmänna klimat” därutöver skall vara bistert på grund av ofta högst orättfärdiga angrepp och påhopp är beklagligt, och jag tycker att det var mycket värdefullt att herr Lothigius aktualiserade frågan. Jag förstår att det varit näraliggande också för centerpartiets del, där man har god kontakt med småföretagsamheten, att ta upp detta spörsmål. Däremot har jag svårt att förstå att vi inte fått anslutning till reservationen 5, som jag nu ber att få yrka bifall till.

Herr talman! I reservationen 3 till näringsutskottets betänkande nr 14 har utskottets centerpartiledamöter begärt att sysselsättningsutredningen skall få i uppdrag att utarbeta grunder och handlingslinjer för en aktiv näringspolitik i enlighet med vad som anförs i reservationen. Centern har som bekant sedan några år tillbaka framfört krav på ett samlat tänkande och en samlad översyn över näringspolitiken, som skulle utmynna i ett övergripande näringspolitiskt handlingsprogram. Enligt vår mening har för varje gång som dessa yrkanden avslagits de argument blivit allt starkare som talar för våra förslag i det här stycket. Motargumenten kan vi fortfarande inte förstå, i varje fall inte godta som tillräckliga för avslag. Den motion som vi har väckt i år, nr 1611, är formellt delvis uppbyggd på ett annat sätt än tidigare. Dessutom har det tillkommit ett nytt yrkande, nämligen att sysselsättningsutredningen skall kopplas in på den här saken. Men de grundläggande riktlinjerna och principerna är oförändrade. Dem vill vi i år med lika stor styrka som tidigare understryka. Jag skall här något utveckla dessa grundläggande principer. Det är alldeles uppenbart att ett livskraftigt näringsliv med möjligheter till full sysselsättning åt alla förutsätter att det är effektivt och ordentligt genomorganiserat när det gäller planeringen. Utan ett livskraftigt näringsliv har man alltså inte möjligheter att bereda människorna full sysselsättning, och man kan inte heller uppnå ett av de fundamentala målen i en demokrati, nämligen rätten till arbete åt alla. Näringspolitiken måste vara ett av de starkaste och väsentligaste instrumenten för att uppnå detta mål. Man får emellertid lov att ställa också andra anspråk på näringspolitiken, vilket vi har gjort sedan mycket lång tid tillbaka. Man måste understryka näringslivets samhällsansvar. Vi har alltid motsatt oss och aldrig godtagit den s.k. Manchesterliberalismen som menar att näringslivet är något av en organism för sig som skall utvecklas utan inflytande utifrån och som skall vara sig själv nog. Den skall, hävdar man, få utvecklas fritt, utan insyn och utan några som helst restriktioner. Vi menar att detta är ett felaktigt synsätt. Det är väl knappast heller någon som i dag accepterar det. Näringspolitiken skall alltså ha ett samhällsansvar, och det har den också i dag i sina olika yttringar, något som gäller både små och stora företag. Med näringslivets samhällsansvar följer då strävandena från näringslivet och dess utövare att garantera trygghet och jämlikhet i samhället. Det är en garanti för vars uppfyllande det krävs en aktiv regionalpolitik, som inriktas på ett decentraliserat samhälle. Vi hävdar att en av de viktigaste principerna och ett av de viktigaste kraven är att vi får till stånd ett decentraliserat samhälle. Det är förutsättningen för att ett aktivt näringsliv på bästa möjliga sätt skall kunna tillvarata de enskilda människornas initiativ och insatser. Ett näringsliv som uppfyller kraven på både effektivitet och på det samhällsansvar som jag nyss talade om måste då enligt vår uppfattning vara i huvudsak privat eller kooperativt. Vi har under den s.k. blandekonomins tid kunnat notera hur vårt näringsliv med i stor utsträckning privat och kooperativt uppbyggda företag utomordentligt väl har kunnat hävda sig ute på världsmarknaden. Man har inom dessa företag även kunnat uppfylla den andra viktiga förutsättning som jag talade om, nämligen det grundläggande sam hällsansvaret. Vi från centern motsätter oss emellertid inte — det har jag många gånger understrukit från denna talarstol — att man även arbetar med statliga företag. Vi är inte på något sätt motståndare till statliga företag, utan vi ser på de praktiska förutsättningar som företagen måste ha och på de krav som bör kunna ställas på dem. När de privata och kooperativa företagen av olika skäl inte står till förfogande t.ex. i vissa regioner, då anser vi att de statliga företagen i hög grad är motiverade och bör ges bästa tänkbara förutsättningar för sitt arbete. Näringspolitiken har emellertid hittills varit ofullständig, i varje fall har den inte varit tillräckligt effektiv. Det har vi drastiska exempel på. Så sent som år 1974 var det enligt officiell statistik 75 000-100 000 arbetslösa i detta land, i stor utsträckning till följd av vad som kallas för en strukturarbetslöshet. I dag, herr talman, är läget som vi alla vet bättre. Många oroande tecken tyder dock på att det ganska snart kommer att bli väsentligt sämre på grund av en kommande lågkonjunktur som vi kanske får svårt att värja oss mot eller i varje fall svårt att behärska. Den strukturomvandling som vårt näringsliv i så pass stor utsträckning har genomgått — man kanske kan säga att den har varit revolutionerande —- har inte balanserats av de samhälleliga krafterna så att vi har fått en effektiv näringspolitik med erforderlig kraft. Vi bedömer från vårt håll att det fram till 1980 behövs minst 300 000-400 000 nya arbetstillfällen. De jobben måste, det betonar vi, skapas främst inom det svenska näringslivet, och då kanske i synnerhet inom industrin. Vi tillbakavisar talet om att industrin under 1970-talet och 1980-talet — över huvud taget framöver — skulle på något sätt vara på tillbakagång som sysselsättningsfaktor. Det beror helt och hållet på hur man hanterar näringslivet, det beror helt och hållet på vad man har för ambitioner i fråga om en genomtänkt näringspolitik om det skall bli på det sättet. Gör man det som vi vill, nämligen sätter sig ned och tänker ut ett övergripande näringspolitiskt handlingsprogram och sätter in det med Näringspolitiken Näringspolitiken tillräcklig kraft och tillräckliga ambitioner från samhällets sida, blir inte någon tillbakagång möjlig för näringslivet; det blir tvärtom en ytterligare utveckling, som ger ytterligare arbetstillfällen. Den offentliga sektorn, med ökande ekonomiska svårigheter för kommuner och landsting, kan inte ensam få fram alla de här jobben. Från regeringspartiets sida har man siktat på ungefär lika mycket som vi. Man har talat om 400 000-500 000 nya jobb fram till 1980-talet. Det är alldeles uppenbart att kommuner och landsting inte har resurser att klara detta i det brydsamma ekonomiska läge som de har råkat i och som förefaller att accentueras ytterligare. Det måste bli ett både-och, enligt vår uppfattning —- insatser både för att effektivera och utveckla näringslivet och för att effektivera kommuners och landstings möjligheter att bereda erforderlig sysselsättning. Men näringslivets utveckling, dess stabila långsiktiga utveckling, är enligt vår uppfattning en förutsättning för att stat och kommun skall kunna öka sina möjligheter att på ett önskvärt sätt bereda den här nödvändiga sysselsättningen inom deras mycket väsentliga och viktiga områden — inom sjukvård etc. Utan ett mycket effektivt och utvecklat näringsliv kan man inte komma därhän. Näringslivets situation i dag är emellertid, herr talman, inte särskilt hoppingivande på längre sikt. Det gäller särskilt de mindre företagen. Vi har talat så många gånger om de mindre företagens situation, så jag skall inte ta upp tiden med att ytterligare belysa den här. Jag vill bara säga att de inte har fått den del av de samhälleliga satsningarna som har varit erforderlig. Dess värre har de i och för sig nödvändiga åtgärderna för att minska konjunkturnedgångar och annat i stor utsträckning inriktats på de stora företagen. På 1950 och 1960-talen t.ex. — i varje fall från 1950-talets mitt till 1960-talets början — var investeringstakten inom industrin 15 96 per år, och det var en ganska god takt. Från mitten av 1960-talet har den bara varit i genomsnitt 3 96, och långtidsutredningarna har talat om att de ansåg att 6-7 96 var nödvändigt. De genomsnittliga investeringsinsatser som industrin hade möjligheter att göra under den här tiden var alltså på tok för små. Det värsta i detta sammanhang var att dessa otillräckliga industriinvesteringar mest gjordes i byggnader och anläggningar, men mycket litet i sådant som behövdes för att skapa nya sysselsättningstillfällen och ge människor arbete. Följden har blivit att de mindre företagen har blivit utslagna i mycket stor utsträckning, att det inte sker några nyetableringar i nämnvärd grad — den bristande nyetableringen är mycket oroande — och att antalet nya produkter är lågt. Innovationsklimatet har varit mycket dåligt, och det betyder att mycket ringa antal nya arbetstillfällen kan erbjudas. Slutsatsen, herr talman, blir att det måste ha varit något fel på näringspolitiken, och det hävdar vi också. Man kan naturligtvis förklara det på flera sätt. Vi anser att de selektiva åtgärder som man från regeringshåll har satt in vid olika tillfällen har varit alldeles för ensidiga. Man har inte velat ta till generella åtgärder. Vi hävdar t.ex. att en momssänkning och en lättnad i löneskatten under 1971 och 1972 hade varit mycket bra för att stimulera näringslivets utveckling och ge ett bättre skydd mot den lågkonjunktur som då rådde. Man kan ta ytterligare exempel, herr talman. Det är i stor utsträckning bara de stora företagen som kan tillgodogöra sig de investeringsavdrag som gång efter annan har medgivits för att stimulera konjunkturen, och det innebär en mycket liten stimulans för småföretagen. De vidtagna åtgärderna har, som jag nyss sade, helt enkelt varit inriktade på storföretagen — och då på maskininvesteringarna. Denna satsning på storföretagen har enligt vår uppfattning fått en mycket negativ följd, nämligen en centralisering av näringslivet till större och större enheter. Man kan konstatera att storföretagens antal inom flertalet branscher har ökat mycket kraftigt under den senaste tioårsperioden. Detta betyder också en centralisering av maktutövningen. Det bästa sättet att nå en decentralisering av näringslivet är att satsa på de små och medelstora företagen. Därför måste politiken ändras. Vi vill, som jag sagt, skapa ett näringspolitiskt program som genom långsiktig samhällsplanering kan ge utrymme för både selektiva och generella åtgärder. Vi vill ha ett samarbete i näringslivet. Vi tror inte på motsatsställningen mellan företagen och deras anställda, innebärande att dessa parter ständigt skall slåss med varandra när det gäller att åstadkomma ett gott produktionsresultat. Vi tror att en gemensam ansträngning ger en större kaka. Men när kakan skall delas, skall parterna självfallet tillgodose sina egna intressen. Då kan man slåss för sina intressen så mycket som det över huvud taget är möjligt. När det gäller att åstadkomma produktionsresultat och att få den gemensamma kakan så stor som möjligt måste dock ett samarbete vara det enda riktiga, och det är det som vi anser måste komma till stånd i detta sammanhang. Det är alltså en av de viktigaste näringspolitiska uppgifterna att skapa förutsättningar för ökade investeringar i industrin och i andra näringar. Det näringspolitiska handlingsprogrammet måste vara övergripande. Från socialdemokratiskt håll har man när man tidigare avvisat denna tanke sagt, att detta inte är möjligt och att det skulle vara en partiangelägenhet. Programmet kan inte ha en gemensam övergripande karaktär utan varje parti måste utforma sitt eget program säger socialdemokraterna. Vi hävdar fortfarande att det måste vara möjligt att åstadkomma ett gemensamt program, eftersom det finns motsvarande program för t.ex. jordbrukspolitiken, regionalpolitiken och bostadspolitiken. Vi har det även, herr talman, för försvarspolitiken. Den mycket väsentliga andel av vårt svenska samhälle som näringslivet utgör och den betydelsefulla roll som näringspolitiken spelar motiverar att det för detta lika viktiga område på motsvarande sätt utarbetas ett gemensamt handlingsprogram. Jag vill, herr talman, avslutningsvis läsa upp vad vi i vår motion sade på denna punkt när vi talade om den parlamentariska sysselsättningsutredningen, en tanke som framförts som en nyhet detta år: Näringspolitiken Näringspolitiken 160 året skall kartlägga de framtida sysselsättningsmöjligheterna inom olika samhällssektorer. Detta är en angelägen kartläggning. Men det måste alltså ske också en näringspolitisk planering i form av ett näringspolitiskt handlingsprogram. Det är naturligt att sysselsättningsutredningen får sitt uppdrag vidgat till att också omfatta det näringspolitiska handlingsprogrammet.” Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3 och 6.
Herr talman! När man läser näringsutskottets betänkande nr 14 kan man inte klaga på omtanken från riksdagens ledamöter när det gäller de mindre och medelstora företagen. Den omtanken tycker jag också är alldeles riktig. I betänkandet behandlas 44 motioner. Jag vet inte om det är rekord för en diskussion som framför allt rör de mindre och medelstora företagen, men det är tydligt att det föreligger både ett stort intresse och ett stort behov av att ta upp frågor som berör de mindre och medelstora företagen. Näringsutskottets betänkande nr 14 är dessutom en utomordentligt bra katalog över åtgärder och insatser som är på gång, men kanske också över motsatsen, dvs. sådant som inte är på gång. Herr talman! Jag skall i huvudsak beröra vad vi i folkpartiet har framfört i vår partimotion 286 i syfte att främja ett decentraliserat näringsliv. Vi vet alla — och det har ju omvittnats av tidigare talare i denna debatt i kväll — att det förekommer en växande koncentration inom det ekonomiska livet med ägandet av näringslivet samlat på ett fåtal händer och ett ökat statligt inflytande direkt i företagen. Det är en utveckling som måste motarbetas. Den utgör ett hot mot kraven på maktspridning och decentralisering och försvårar allvarligt möjligheterna att upprätthålla sysselsättningen och tillgodose behov av service i alla delar av landet. Folkpartiet vill därför ha en politik som å ena sidan förhindrar privat och statlig ekonomisk maktkoncentration och å andra sidan skapar förutsättningar för ett decentraliserat näringsliv. Våra krav gäller bl.a. skärpt lagstiftning mot monopol och karteller, en livskraftig sektor av mindre och medelstora företag, ökad kontroll av multinationella företag, medbestämmanderätt för de anställda, ingen statlig styrning av företagen inifrån, andel för de anställda i företagens kapitaltillväxt. För att rida spärr mot koncentrationsutvecklingen är det nödvändigt att satsa på mindre och medelstora företag. På många håll är människors sysselsättningsmöjligheter och framtidsutsikter intimt förknippade med arbetsvillkoren för denna grupp av företag, och ofta är dessa själva förutsättningen för att en ort skall kunna leva vidare och utvecklas. Livskraftiga mindre och medelstora företag behövs också för att förhindra en långtgående maktkoncentration inom näringlivet. Mot den bak grunden är de senaste årens utveckling med minskade nyetableringar och ökat antal fusioner mellan å ena sidan storföretagen och å andra sidan en rad mindre och medelstora familjeföretag illavarslande. För det är i första hand företag som är på väg att bli stora som har de resurser och det kunnande som fordras för att de i någon större utsträckning skall kunna uppträda som effektiva konkurrenter till storföretagen. Om de sugs upp av dessa försvinner förutsättningarna för en effektiv konkurrens. För folkpartiet är det en central målsättning att bevara en stor och utvecklingskraftig sektor av mindre och medelstora företag inom såväl industrin som servicenäringarna. De är förutsättningen för ett decentraliserat näringsliv. Näringspolitiken får därför inte ensidigt inriktas på de större företagen och deras problem. Den stora gruppen av utvecklingsbara mindre och medelstora företag måste ges möjlighet att leva vidare och uppkomsten av nya sådana företag stimuleras. Men hos många företag, framför allt mindre, finns en stark känsla av övergivenhet; både herr Regnéll och herr Sjönell var inne på detta. ”De små och medelstora företagen känner sig inte sällan med rätta bortglömda, förbisedda och överkörda när det gäller för dem vitala intressen”, sade docent Kurt Samuelsson i ett anförande i höstas. Känslan av övergivenhet kan tyckas paradoxal mot bakgrund av de näringspolitiska insatser för mindre och medelstora företag som otvivelaktigt har gjorts på senare år, men likväl är den bild av stämningsläget som Samuelsson ger riktig. Det är lätt att hitta exempel på åtgärder, särskilt inom skattepolitiken och den ekonomiska politiken, som särskilt belastat de mindre företagen. Sällan är väl avsikten att skada eller att förorsaka besvär, men resultatet blir alltför ofta skador och besvär, helt enkelt därför att man över huvud taget inte tänkt på de mindre företagens svårigheter. Åtgärder och lagstiftning är liksom doserade för de stora företagen. Men denna dosering kan vara katastrofal eller på gränsen till katastrof för många små och medelstora företag. Den successiva ökningen av den allmänna arbetsgivaravgiften är er exempel på sådana åtgärder som hårdare drabbar de mindre än de större företagen. För ett litet företag med pressade marginaler och begränsade rationaliseringsmöjligheter är en skatt på arbetskraften, särskilt om den höjs med jämna mellanrum, tyngre att bära än för ett stort, högmekaniserat företag. Ett annat exempel är den uppgifts och uppbördsskyldighet som håller på växa småföretagarna över huvudet. Från många håll ställs i dag krav på att företagen utan ersättning skall lämna uppgifter av olika slag. Många av dessa uppgifter behövs självfallet, men företagens möjligheter att ta fram dem och kostnaderna för detta måste beaktas i större utsträckning. Jag har, herr talman, en veckofärsk egen erfarenhet av detta från det lilla företag jag själv har. Där har personalen för varje timme under en veckas tid måst redovisa vad var och en sysslar med — städning, kundservice osv. Det skall ingå i en statistik till priskontoren. Jag har räknat Näringspolitiken Näringspolitiken ut att det tar minst en halv timme om dagen för att fylla i dessa uppgifter. Det är rätt pressande för ett litet företag, som kanske endast har fyra anställda, att använda en halv timme dagligen för det arbetet. Man accepterar det, för man kan i och för sig förstå att det är nödvändigt. Men man frågar sig sedan vad det skall bilda underlag för. Övergången till en näringspolitik, där förhandlingar och överenskommelser mellan departement och storföretag är ett vanligt förekommande inslag, innebär också att de mindre företagen får stå tillbaka för de större. Därmed förstärks ju ytterligare känslan av övergivenhet. Det är således inte bara så att man känner sig särskilt drabbad av vissa åtgärder. Man tycker sig också ha sämre möjligheter att nå fram till statsmakterna med sina egna problem. Genvägarna till maktens centrum står bara öppna för börsföretagen, och de mindre företagen har inte mycket att erbjuda i en förhandling, där uttag ur investeringsfonder kvittas mot lokaliseringspolitiska insatser. Det är nödvändigt att statsmakterna på ett helt annat sätt än hittills beaktar konsekvenserna för mindre och medelstora företag vid utformningen av insatserna inom näringspolitiken och av åtgärderna inom skattepolitiken och den ekonomiska politiken. Riksdagen bör enligt vår mening klargöra detta förhållande genom ett särskilt uttalande, som kan tjäna till vägledning för arbetet inom departement och utredningar. Jag yrkar därför bifall till reservationen 2, som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 14. Ett sådant uttalande måste givetvis följas upp med insatser inom ett brett fält för att skapa dels en gynnsam och utvecklingsstimulerande miljö för mindre och medelstora företag, dels mer likartade arbetsbetingelser för små resp. stora företag. I sex motioner till årets riksdag har vi från folkpartiet lagt fram ett åtgärdspaket som har detta syfte. Vi vill ha en samlad reform av företagsbeskattningen för att åstadkomma lättnader för de mindre företagen och för familjeföretagen. Vi vill fortsätta utbyggnaden av företagarföreningarna. Vi vill effektivisera lånestödet till mindre och medelstora företag. Vi vill få till stånd en ordentlig satsning på utvecklings och innovationsfrämjande åtgärder, och vi vill få en lösning på frågan om den orimliga uppgiftsbördan för mindre företag. På ett par av de punkter som riksdagen behandlar i kväll har vi fått förståelse för våra krav. Det är t.ex. glädjande att utskottet än en gång kunnat samlas kring en ytterligare höjning av anslaget till företagarföreningarna. Men på de flesta punkter har utskottet intagit en avvisande hållning gentemot våra förslag. Herr talman! Med detta vill jag, som jag tidigare sagt, yrka bifall till reservationen 2.